Herr talman! Jag vill inte på något sätt förringa betydelsen av de åtgärder som är vidtagna och de åtgärder som är planerade att vidtas. Visst är det riktigt att det kommer nya bestämmelser, men det är svårt att få ett kontrollsystem som fångar upp de stora riskerna vid transporter utifrån. Det viktigaste tycker jag är att det fastställs att några hamnar skall vara de enda i Sverige som får ta emot giftiga ämnen och att man i dessa hamnar har kontrollstationer för dels fartygen, dels det emballage som giftet är förpackat i. Dessutom måste stuveriarbetarna få en riktig utrustning — där brister det kolossalt i dag. Det är alltså dessa frågor som jag tycker är de viktigaste. Den nya arbetarskyddslagen kommer naturligtvis att innebära en ytterligare förstärkning. Men det kommer fortfarande att vara så att det slutligen är yrkesinspektionen som avgör om ett arbete skall få utföras eller inte. Om de anvisningar som yrkesinspektionen då har att hänvisa till är svaga, blir det heller inga kraftåtgärder. Det är det som är det allvarliga. Jag anser att man borde ha en striktare kontroll av hanteringen när det gäller hamnarna och transporterna från hamnarna. Den ordning som tidigare rådde men som tyvärr inte var effektiv eftersom bestämmelserna inte efterlevdes innebar att giftet skulle förvaras i skjul, som var godkända av giftnämnden enligt bestämmelser i giftförordningen. Man skulle mycket väl kunna tänka sig att ha en sådan bestämmelse och att skjulet godkänns av arbetarskyddsstyrelsen. Vidare skulle man kunna ha en föreståndare för hanteringen av dessa giftiga ämnen och han skulle också ansvara för att den personal som arbetar i dessa skjul får en riktig utrustning. Han skulle också kontrollera att alla transporter från skjulen sker med godtagbara fordon. Det är sådana åtgärder jag skulle vilja ha industriministerns syn på. Vore inte det en framkomlig väg för att få en skärpning av kontrollen? Sådana åtgärder har inte nämnts i skyddsanvisningarna — de har varit ute på remiss och jag har fått ta del av ett korrektur. Någon åtgärd av detta slag föreslås inte heller i arbetsmiljöutredningens förslag till arbetsmiljölag. Hur de andra förordningarna som skall träda i kraft senare är utformade vet jag faktiskt inte, eftersom jag inte tagit del av dem.
Herr talman! Herr Hallgren och jag är överens om att man här måste vidta alla tänkbara åtgärder för att förebygga olyckor. Jag föreställer mig att de åtgärder som herr Hallgren här skisserade har övervägts eller kommer att övervägas av arbetarskyddsstyrelsen. Det är inte möjligt för mig att här i dag värdera de olika slagen. Det får göras i annan ordning av de ansvariga myndigheterna. Eftersom det är arbetarskyddsstyrelsen som har utarbetat de nya regler för hantering i hamnarna av farligt gods, som träder i kraft den 1 juli i år, tycker jag att det är att dra litet förhastade slutsatser när man säger att det är dåliga regler. Arbetarskyddsstyrelsen måste rimligen vara den — Nr 60 myndighet här i landet som har den största erfarenheten av de risker Måndagen den som uppkommer vid hanteringen av farligt gods. Jag har allt förtroende 31 januari 1977 för arbetarskyddsstyrelsen i detta avseende. Därför tror jag också att det «i finns en värdefull koordinering mellan de regler som gäller och den bli — Om hanteringen av vande arbetsmiljölagen, som kommer att erbjuda stora möjligheter att = miljöfarligt gods ur arbetstagarnas synpunkt kontrollera efterlevnaden av regelsystemet.
Herr talman! Jag vill bara påpeka att jag inte har sagt att de anvisningar för stuverifacket som skall träda i kraft den 1 juli i år är dåliga. Jag har bara sagt att de inte innehåller några bestämmelser av det slag som jag har efterlyst, och det är en väsentlig skillnad. Jag har tittat på dessa anvisningar. Naturligtvis har de brister såsom jag som stuveriarbetare ser det. Dessa anvisningar är dock på många punkter bättre än de som nu gäller. De fyller emellertid inte de behov som jag här har påtalat. Därmed har jag inte sagt att de är dåliga. När ett enskilt företag kan bestämma att av ekonomiska skäl låta ett parti gift på 50 ton ligga kvar och inga myndigheter kan göra någonting åt det, då saknas det bestämmelser. Nu hoppas jag att de bestämmelser som träder i kraft i april kan ändra på detta, men jag är inte säker på det, eftersom jag inte har tagit del av dem. Men det faktum att ett privat företag av ekonomiska skäl kan utsätta en hel stad för förgiftningsrisk är allvarligt och då är det stora brister.

Herr talman! Herr Schött har frågat mig dels vilka resultat arbetsgruppen för bevakning av sysselsättningsfrågor i Kalmar hittills har kommit fram till, dels om jag vill verka för att samtliga departement medverkar i strävandena att finna statsinstitutioner som lämpligen kan förläggas till Kalmarregionen som kompensation för bortfallet av sysselsättningstillfällen till följd av flottiljnedläggning. Arbetsgruppen har nu varit verksam i ett och ett halvt år. En första utgångspunkt för gruppens arbete var att undersöka vilka aktuella investeringsplaner som fanns hos redan etablerade industriföretag i Kalmarregionen. Genomgången visade att det inom vissa företag fanns utbyggnadsplaner, som skulle medföra ganska stora sysselsättningseffekter, om finansieringsfrågan kunde lösas. Mot den bakgrunden och med hänsyn till arbetsmarknadsläget i Kalmarregionen har regeringen under oktober och november 1976 beviljat tre företag i Kalmar lokaliseringsstöd, så att betydande investeringar kan genomföras. Företagen räknar med att öka sin arbetsstyrka med drygt 200 personer när investeringarna är klara. Vidare har regeringen beviljat lokaliseringsstöd till en mekanisk verkstadsindustri i Nybro, där ett tiotal nya arbetstillfällen tillkommer genom utbyggnaden. Gruppens arbete för att stimulera till utbyggnader av industriföretag i regionen fortsätter. När det gäller frågan om utbyggnad av den offentliga sektorn i Kalmarregionen har gruppen också tagit vissa initiativ. I en skrivelse till statliga myndigheter och utredningar har gruppen hemställt att dessa beaktar behovet av en förstärkning av den offentliga sektorn i Kalmarregionen.

Herr talman! Först ber jag att få framföra mitt tack till arbetsmarknadsministern Ahlmark för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan var riksdagens beslut den 15 maj 1975 att lägga ned Kalmar flygflottilj, ett djupt olyckligt beslut. Från försvarssynpunkt innebar det att Kalmar län, trots sitt utsatta läge och trots F 12:s ytterst aktiva och betydelsefulla del i den nuvarande försvarsberedskapen, berövades sitt enda försvarsförband och därmed blir det enda län i riket utan sådant förband. Från sysselsättningssynpunkt innebar det att Kalmar län med dess svaga utveckling — länet har icke förmått öka sin folkmängd under de senaste 100 åren, medan folkmängden i riket under samma tid fördubblats — berövades ca 500 arbetstillfällen. Oron i Kalmar län för följderna av detta olyckliga riksdagsbeslut är naturlig liksom länets krav på kompensation för denna svåra förlust. På min fråga har arbetsmarknadsministern här i dag redovisat det resultat som han anser att denna arbetsgrupp åstadkommit. Låt mig omedelbart deklarera att svaret synes mig föga uppmuntrande och dessutom kanske något missvisande. Att statens personalnämnd förlagt ett regionalkontor till Kalmar är riktigt, men det bör nämnas att detta har endast cirka fem befattningshavare, således ungefär en procent av de vid F 12 förlorade arbetstillfällena. Riktig är också statsrådets uppgift om lämnad hjälp åt tre Kalmarföretag, för vilken hjälp vi givetvis är tacksamma, men här rör det sig knappast om någon kompensation för den statliga institutionen F 12. I Kalmar län är vi djupt besvikna över att länet förbigicks både vid den stora utflyttningen från huvudstaden av statliga ämbetsverk och vid placeringen av det nyinrättade domstolsverket och den nya, fjärde kammarrätten. Kalmar län anser sig med rätta styvmoderligt behandlat av den förra regeringen och förväntar sig att den nya regeringen nu gör allt vad göras kan för att kompensera länet på olika sätt, i första hand genom lokalisering till länet av nytillkommande ämbetsverk. Än en gång tackar jag för svaret på min fråga.
Herr talman! Ansvaret för att skaffa ny sysselsättning för dem som nu arbetar vid F 12 vilar i första hand på försvaret. Vid F 12 arbetar i dag omkring 400 människor, och nedläggningen kommer att ske steg för steg under åren 1978-1980 enligt de planer som chefen för flygvapnet har. Inom försvaret bedömer man att de anställda vid F 12 skall erbjudas ny sysselsättning med arbetsuppgifter, som i huvudsak motsvarar vad de har nu. I vissa fall kommer erbjudandena att avse arbeten på andra orter än Kalmar. Men många har ju fasta bindningar till Kalmar, och det kan vara svårt att flytta. Jag har full förståelse för de synpunkter som herr Schött här har framfört, och jag uttrycker dem också delvis i svaret på frågan. Därför har en rekryteringsbegränsning lagts över alla statliga myndigheter i Kalmar. Den begränsningen innebär att myndigheterna måste anmäla alla lediga arbeten antingen till försvarets personalnämnd eller till statens personalnämnd och att nämnderna har möjlighet att omplacera anställda vid F12 till de lediga arbetena. Jag vill därför slå fast att det alltså inte är arbetsgruppens uppgift att förmedla arbeten till personalen vid F 12. Arbetsgruppens uppgift är att medverka till att skapa nya arbeten i Kalmar. Självfallet är det ett önskemål att de här nya arbetena så långt som möjligt passar för de anställda vid F 12. Men det är också väsentligt att kommunen inte tappar arbetstillfällen och därmed minskar befolkningen på grund av nedläggningen av F 12. Där har alltså regeringen under hösten tagit initiativ, som jag redovisade i mitt svar på frågan.
Herr talman! Jag är fullt medveten om arbetsgruppens uppgift, och jag vill därför fråga om statsrådet anser att arbetsgruppen har tillräckliga resurser för att fullgöra den uppgiften. Jag tycker nämligen att hittills redovisade resultat är ganska klena. När det sedan gäller att till Kalmar förlägga nytillkommande ämbetsverk vill jag erinra om att man har föreslagit ett samordnande organ för trafikplaneringsfrågor. Detta trafikplaneringsverk, som skulle samordna planeringen vid olika trafikverk och trafikplaneringen vid länsstyrelserna, skulle med fördel kunna lokaliseras till Kalmarregionen. Jag ber herr statsrådet att ha detta i åtanke. Över huvud taget är Kalmar län missgynnat när det gäller den offentliga sektorn. Jag har den bestämda uppfattningen att det är hög tid att man på centralt håll tänker om och ser till att Kalmar län inte som hittills blir missgynnat.
Herr talman! Jag har full förståelse för herr Schötts synpunkter beträffande arbetstillfällena på den offentliga sektorn i Kalmar. Det gäller naturligtvis också att skapa arbetstillfällen i den privata sektorn. Därför har regeringen under hösten beviljat lokaliseringsstöd till tre företag i gionen De här tre företagen kan tack vare lokaliseringsstödet genomföra investeringar och öka sin personal med sammanlagt 210 personer. Att regeringen har gått in med lokaliseringsstöd till företag i Kalmar, som ligger utanför stödområdet, visar att vi är beredda att använda de medel som vi har till förfogande för att få fram nya arbetstillfällen i området. Samtidigt fortsätter vi att driva våra ambitioner inom den offentliga sektorn.
Herr talman! Än en gång vill jag ha nämnt att vi är tacksamma för vad som här har uträttats från den nya regeringens sida. Men vi i Kalmar län anser naturligtvis att det på intet sätt är tillräckligt. Jag är emellertid glad att kunna konstatera att statsrådet Ahlmark fått sin uppmärksamhet ordentligt riktad på problemen i vårt län. Det skedde framför allt genom den uppvaktning för arbetsmarknads och industriministrarna som ägde rum i november av en länsdeputation under ledning av vår landshövding.

Herr talman! Herr tredje vice talmannen Eriksson har frågat statsrådet Mogård om hon är beredd att ta initiativ till att beslutet att lägga ner Landaskolan i Kristinehamn omprövas och om så inte är fallet redovisa de skäl som ligger till grund för skolans nedläggning och vilka sociala och lokaliseringspolitiska hänsyn som tagits vid beslutets fattande. Enligt fastställd ärendefördelning är det jag som har att besvara frågan. Länsstyrelsen i Värmlands län har i skrivelse den 17 januari 1977 under åberopande av 38 § länsstyrelseinstruktionen hemställt att regeringen omprövar arbetsmarknadsstyrelsens beslut att flytta den undervisning för synskadade som bedrivs vid Landaskolan i Kristinehamn till Göteborg. Skrivelsen, som nu är på remiss, kommer att behandlas inom arbetsmarknadsdepartementet. Jag är i dag inte beredd att lämna något besked i frågan, eftersom regeringen först bör lyssna till dem som fått skrivelsen på remiss.

Herr talman! Det torde vara få skolor i vårt land som har växt samman med befolkningen och med en ort så som just Landaskolan i Kristi nehamn. Det är inte bara eleverna som trivs med Kristinehamn, utan det är också invånarna i staden som har anpassat sig till skolan och till eleverna på ett alldeles utmärkt sätt. Mitt under dessa goda förhållanden kommer det överraskande beslutet att skolan skall flyttas till Göteborg. Det har skapat en mycket underlig situation. Arbetsmarknadsstyrelsens beslut om nedläggning grundas på resultatet av den s.k. mobilgruppens arbete, men det är i stort sett emot 1960 års blindvårdsutrednings synpunkter. Länsstyrelsen i Värmland har överklagat beslutet. Såvitt jag vet är det första gången som en länsstyrelse överklagar ett beslut enligt 38 § länsstyrelseinstruktionen. Vi kan därför fråga oss: Varför har länsstyrelsen överklagat? Det har länsstyrelsen gjort därför att den som så många andra tycker att det beslut som AMS kommit fram till är fullständigt obegripligt, inte minst ur regionalpolitisk synpunkt. Jag och många med mig har uttalat kritik mot mobilgruppens utredning. I det läge som vi nu är i finns det ingen anledning att återge den kritiken på nytt, men jag vill peka på en detalj, och det är att blindvårdskonsulenterna i det berörda länet inte har fått ge sin syn på frågan. Det förefaller utomordentligt underligt. Nu vill jag tacka arbetsmarknadsministern för det svar som han ger. Jag har givetvis full förståelse för att jag i den nya situation som har uppstått med anledning av länsstyrelsens överklagande inte kan få ett klart besked i frågan. Men när skrivelsen från länsstyrelsen — och ärendet i sin helhet, utgår jag ifrån — sänts ut på remiss, vill jag med tanke på vad jag nyss nämnde om blindvårdskonsulenterna — jag skulle kunna nämna många andra instanser, som inte fått yttra sig — uttala förhoppningen att det blir en bred remiss, så att man har ett fylligt material när den slutliga ställningen skall tas. Jag vågar också fråga arbetsmarknadsministern om det nu går att säga när ungefär det slutliga avgörandet kommer att fällas.

Herr talman! Jag har full förståelse för Karl Erik Erikssons argument, liksom jag förstår de synpunkter som legat bakom arbetsmarknadsstyrelsens beslut att flytta undervisningen till Göteborg. För att vi nu skall få en allsidig belysning av den här frågan har länsstyrelsens skrivelse sänts till arbetsmarknadsstyrelsen, skolöverstyrelsen, Synskadades riksförbund och Kristinehamns kommun, och remisstiden är ungefär en månad. Därefter kommer de olika synpunkterna att vägas mot varandra innan regeringen fattar ett beslut i frågan.

Herr talman! Min förhoppning är nu att någon av de instanser som skall yttra sig i sin tur inhämtar blindvårdskonsulenternas syn på saken; det råder nämligen en ganska stark irritation över att just de inte har fått yttra sig. Jag vill något komplettera mitt tidigare anförande med att nämna att blindvårdsutredningen 1967 framlade ett betänkande där man radade upp skäl för Kristinehamn. Blindvårdsutredningen fastslog också att Landaskolan är ett så fast begrepp inom denna typ av undervisning att detta är tillräcklig motivering för att inte föreslå någon förändring. Jag hoppas att arbetsmarknadsministern också väger in blindvårdsutredningens synpunkter vid det slutliga ställningstagandet.

Herr talman! Fru Lindquist har frågat mig vilka åtgärder jag har vidtagit i anledning av riksdagens beslut den 1 juni 1976 om att en allsidigt sammansatt arbetsgrupp snarast skulle tillsättas med uppgift att se över hela området för barns rättsliga ställning och framlägga de förslag till förstärkt rättsskydd som kan anses påkallade. Riksdagens begäran om en utredning av barns rättsliga ställning griper över ett stort område och berör många skilda problem. Uppdraget har nära samband med annat utredningsarbete som rör barns trygghet och rättssäkerhet. Jag kan erinra om de uppgifter som ankommer på familjelagssakkunniga och socialutredningen. Vidare tillsattes förra året inom socialdepartementet en arbetsgrupp med uppgift att bereda och samordna åtgärder som avser barnmiljöfrågor inom olika departements verksamhetsområden. Mot denna bakgrund har det ansetts lämpligt att låta utredningsarbetet beträffande barns rättsliga ställning inledas med en kartläggning av problemområdet och av det utredningsarbete som redan nu bedrivs inom detta område. Avsikten har varit att på grundval av en sådan kartläggning ta ställning till formerna för det vidare utredningsarbetet. Arbetet med kartläggningen har sedan en tid tillbaka pågått inom justitiedepartementet och bedrivits i samarbete med företrädare för socialdepartementet och socialutredningen. Det avslutas i dagarna. Jag räknar med att en arbetsgrupp skall kunna tillkallas inom kort.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. För över ett år sedan motionerade jag om att en sådan här arbetsgrupp skulle tillsättas, och till min glädje biföll riksdagen min motion. I utskottet var väl socialdemokraterna aningen ljumma; de reserverade sig inte, men de kom med ett särskilt yttrande. Riksdagen gjorde i alla fall enhälligt det här uttalandet: ”Utskottet anser att det därför skulle vara av värde om man, såsom motionären yrkar, tillsatte en brett förankrad arbetsgrupp för att se över lagstiftningen med utgångspunkt i barnets bästa och för att föreslå de förbättringar som kan befinnas erforderliga. Redan tillsättandet av en sådan utredning och den viljeinriktning som statsmakterna därigenom visar bör enligt utskottets mening kunna bidra till den attitydförändring som utskottet ansett så nödvändig.” Utskottet hemställde därefter att arbetsgruppen skulle tillsättas snarast. Bakgrunden till min motion var att barn ofta far illa och att föräldrar betraktar barn som sina ägodelar. Barn tillhör ju den kategori som inte kan göra sin röst hörd. De organiserar sig inte, de är tysta i samhället. Detta är en stor grupp — det finns 1 700 000 barn i Sverige. Det var om denna stora tysta grupp som jag ville ha diskussion och tankeutbyte. Därför tyckte jag att det var viktigt med en arbetsgrupp som utåt fortlöpande visade hur den arbetade och som redovisade sina tankar och resultat. Det var fråga om att informera, väcka diskussion och få till stånd just den ändrade attityd som utskottet talar om. Jag tyckte att detta var en mycket viktig motion, och jag menar att det har blivit väldigt litet av den. Jag måste säga att jag är besviken, för jag tyckte att någonting skulle hända efter den — syftet är ju förfelat när det inte händer någonting. Detta är inte något lätt arbete, det förstår jag också. Därför är det mycket viktigt att det kommer i gång fort. Nu skulle jag vilja fråga justitieministern hur han har tänkt sig sammansättningen av denna arbetsgrupp, vilka riktlinjer justitieministern ämnar dra upp för den och vilka områden som arbetsgruppen speciellt skall inrikta sig på — om den skall arbeta efter FN:s deklaration 1959 eller om man också skall ta hänsyn till nya tankegångar som t.ex. har framkommit i en rapport som framlagts i England.

Herr talman! På de frågor som fru Lindquist nu ställde direkt till mig kan jag svara följande. Jag tror inte att man skall låsa arbetsgruppen vid några särskilda riktlinjer. Arbetsgruppen kommer att ha tillräckligt underlag när det gäller syftet med utredningen i de uttalanden som gjordes från riksdagens sida. Som jag nämnde förut sammanhänger arbetet med det arbete som bedrivs på andra områden. Det kommer alltså att fordras att arbetsgruppen skall hålla nära kontakt med de andra pågående utredningarna. Denna kartläggning skall under den allra närmaste tiden vara avslutad, och jag är inte beredd att redan nu säga bestämt hur arbetsgruppen närmare kommer att sammansättas. Men det ligger ju i riksdagens begäran att det skall vara en allsidigt sammansatt arbetsgrupp.

Herr talman! Jag skulle vilja säga något om varför jag har tagit upp den här frågan just nu. Den är aktualiserad i en utställning här i Stockholm som Rädda barnen och två andra organisationer har satt i gång. Det gäller våld och barn, och utställningen heter Våld föder våld. Till en 75 kväll denna vecka har man samlat några riksdagsledamöter och socialministern, och vi skall diskutera barns rättsliga ställning. Det har gått ett år sedan jag tog upp denna fråga i riksdagen, och det hade varit trevligt att komma till denna diskussion och kunna lämna ett besked om vad som har hänt under den här tiden. Jag tycker att det vore värdefullt om justitieministern hade tillfälle att vara med i en sådan diskussion. Men justitieministern har ju nu möjlighet att deklarera vilken vikt justitieministern och regeringen lägger vid dessa frågor. De kommer nu, såvitt jag förstår, också upp i nordiska sammanhang. Därför ställer jag en direkt fråga: Anser justitieministern att det är ett angeläget ärende att se över lagstiftningen i vad gäller barns rättsliga ställning?
Herr talman! Jag vill gärna deklarera att jag anser det vara en mycket allvarlig och angelägen fråga som fru Lindquist har tagit upp. Att själva tillsättandet av arbetsgruppen dröjt har berott på, som jag nämnde förut, att det har utförts åtskilligt arbete på detta område inom andra kommittéer och att det fordras en viss samordning med dessa. Jag vill dock på nytt understryka att jag finner det angeläget att denna arbetsgrupp tillsätts så snart som det är möjligt.
Herr talman! Jag är ledsen att jag ändå måste säga att jag tycker att det i viss mån saknas idérikedom, entusiasm och engagemang i den här frågan. Jag undrar numera om det inte skulle vara klokt att överväga om det kanske borde vara en parlamentariskt sammansatt utredning, för att få ut de synpunkter som utredningen kommer fram till och just få till stånd en attitydförändring, som faktiskt krävs i det här sammanhanget.

Herr talman! Fru Karlsson har frågat statsrådet Johansson om han är beredd att ställa erforderliga resurser till förfogande för en genomgripande undersökning om förekomster av naturgas på Östgötaslätten. Frågan har överlämnats till mig för att jag skall besvara den. Som fru Karlsson anför i frågan är det sedan länge känt att det förekommer naturgasfyndigheter i Östergötland. Inom den sakkunniga stat liga myndigheten, Sveriges geologiska undersökning , har man Nr 61 emellertid uppfattningen att gasen inte förekommer i större, samlade Tisdagen den mängder. Enligt SGU är det små utsikter att finna gasmängder som räcker 1 februari 1977 för mer än lokal förbrukning. SGU har inte aktualiserat frågan om an= so slagsfinansierad prospektering efter naturgas, och jag har inte heller för Om naturgasfyndigmin del funnit skäl att i. samband med budgetbehandlingen lägga fram heterna i Östergötförslag i den riktningen. land Av särskild betydelse har härvid varit att det inom industridepartementet f. n. finns två ansökningar om koncession för undersökning av förekomster av olja och naturgas inom vissa områden på Östgötaslätten. Beredningen av ärendena slutförs f. n. inom regeringskansliet. Jag räknar med att regeringen skall kunna fatta beslut inom ett par månader. Frågan om resurser för undersökning av naturgasförekomster på Östgötaslätten har givetvis samband med avgörandet i de aktuella koncessionsärendena. Eftersom jag för dagen inte är beredd att uttala mig om hur regeringen kommer att bedöma dessa ärenden, blir det först längre fram möjligt att ta ställning till den fråga som fru Karlsson har aktualiserat.

Herr talman! Jag tackar herr industriministern för svaret på min fråga. Den naturgas som påträffats i västra Östergötland finns i det porösa sandstenslagrets överkant på ca 70 m djup och har som tätt berg grönsten och lerskiffer över sig. Sandstenen har en mäktighet om ca 25 m. Urberget därunder är granit. Under ett halvt sekel har hundratals djupvattenbrunnar borrats, och därigenom har man fått en klar bild över var de rikaste gasförekomsterna finns. Den äldsta gaskällan är från 1939 och ger fortfarande efter 38 års drift samma gaskvantitet. Märkligt är också att konstatera att kort tid före ett närbeläget jordskalv eller ett vulkanutbrott på Island stiger gastrycket för att efter en tid återgå till normalt tryck. Jag kan tala om att färska uppgifter visar att gastrycket de senaste dagarna har stigit avsevärt, vilket kan tyda på att ett vulkanutbrott skulle vara nära förestående. Man kan konstatera att gasen ej bildats i slättens sedimentära avlagringar ovanför urberget, utan i stället kommer den upp i sprickor genom detta. Gasen, som är fullständigt ren, har mycket goda förbränningsegenskaper och motsvarar enligt gjorda förbränningsprover den holländska. Vi har i min hemort, Skänninge, en f. d. gasverksingenjör som under 15 år forskat om naturgasen. Hans åsikt är att det sannolikt finns möjligheter att påträffa gas och kanske också olja efter en noggrann penetrering av de förkastningssprickor som finns. Man har inte utfört några djupprovborrningar, och det har inte heller SGU gjort. Trots att SGU säger i ett uttalande att det kunde vara motiverat att man finge använda mer medel för att kunna till fullo utnyttja det iakttagelsematerial man 7” fått fram för en bedömning, säger SGU att det troligtvis inte finns gas i användbara mängder. Det är mycket märkligt att SGU uttalar sig så kategoriskt om gasfyndigheterna när man inte ens har slutfört undersökningen. Jag vill som sagt tacka herr industriministern för svaret, även om jag tycker att vi blivit litet styvmoderligt behandlade. Det står fortfarande klart att naturgas finns inom det aktuella området. Det är av största vikt och intresse att koncession beviljas de företag som har ansökt om sådan och att även staten engagerar sig i detta projekt. Får jag berätta en liten seriös historia. En man i Östergötland sade: När fyra riksdagsledamöter från Östergötland skriver en seriös motion om naturgas kommenteras den med fyra rader i tidningarna, men när locket börjar hoppa på en källa för en tant borta i Klockrike blir det helsidor i tidningarna. — Herr industriminister, detta säger något om behandlingen av våra motioner och förslag om naturgasen.

Herr talman! Herr Gustafsson i Stenkyrka har frågat justitieministern vilka åtgärder som har övervägts inom regeringen i syfte att skapa Sysselsättning på norra Gotland i det fall Lärbro kriminalvårdsanstalt läggs ned. Frågan har överlämnats till mig för att jag skall besvara den. Jag har tidigare uttalat att industriföretag som planerar att lägga ned verksamhet i områden med sysselsättningsproblem har ett särskilt ansvar för att skaffa fram nya arbetstillfällen till den berörda orten. Samma krav gäller självfallet för staten som arbetsgivare. Regeringen har därför givit arbetsmarknadsstyrelsen i uppdrag att, i samråd med kriminalvårdsstyrelsen, medverka vid genomförandet av nedläggningen av kriminalvårdsanstalterna i Lärbro och Ulriksfors för att bereda annan sysselsättning åt de anställda som berörs av nedläggningen. I uppdraget ingår även att i övrigt verka för att ytterligare arbetstillfällen tillförs de berörda kommunerna.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det har nu gått någon månad sedan personalen vid Lärbro kriminalvårdsanstalt fick julhälsningen från regeringen att dess arbetsplats kom mer att försvinna. Den fråga jag framställt är föranledd dels av den si = Nr 61 tuation som därmed uppstår för de anställda vid anstalten som byggt Tisdagen den sina hus och är bosatta på orten, dels av allmänt regionalpolitiska syn 1 februari 1977 punkter. Det kan tyckas att antalet arbetstillfällen som det här rör sig I om inte är så mycket att tala om i det läge som vi har i övrigt, men - Om åtgärder för att om man känner Gotlands situation, och särskilt situationen för den norra — främja sysselsättdelen av ön, framstår frågan i en annan belysning. ningen på norra Gotland är den region i vårt land som tyvärr har det inre stödområdets Gotland problem, men som i varje fall inte hittills har haft statsmakternas stöd på samma sätt som de orter som tillhör inre stödområdet. Enligt de upplysningar jag inhämtat om Lärbro kriminalvårdsanstalt har anstalten väl fyllt sin uppgift. Personalen anger att det för många kan vara en fördel med anstaltens läge — exempelvis för dem som vill bort från Stockholmsområdet. Kriminalvårdsstyrelsens chef, generaldirektören Martinsson, har i en tidningsintervju uttalat att han för sin del blivit förvånad över nedläggningsbeslutet. Han menar att Lärbroanstaltens läge innebär en fördel med tanke på placeringen av alkoholoch narkotikamissbrukare. Anstalten har f.n. 58 platser, som betjänas av 35 anställda med en medelålder på 45 år. När det gäller sysselsättningsfrågan vill jag hänvisa till det uttalande av riksdagen som gjordes 1975 i anledning av justitieutskottets betänkande 1975:11. Det uttalandet har jag återgett i min fråga. Det alternativ som enligt min mening i första hand bör undersökas är huruvida anstalten kan behållas ytterligare någon tid utöver den som anges i regeringsbeslutet. Måhända borde det undersökas om anstalten kan ges en något annan inriktning. Narkomanvården är t.ex. synnerligen aktuell, och vårdplatser saknas uppenbarligen. Om anstalten inte kan bibehållas kommer andra sysselsättningspolitiska åtgärder i fråga. Jag uppfattar industriministerns svar på min fråga som positivt i detta avseende, och jag tackar ännu en gång för svaret. Jag vill i detta sammanhang erinra om riksdagens uttalande med anledning av propositionen 1975/76:99 om medel till Statsföretag. Uttalandet lyder: ”Frågan om möjligheterna att lokalisera statliga industriprojekt till Gotland bör enligt utskottets mening särskilt beaktas. Statsföretag bör alltså få i uppdrag att, så som föreslås i motionerna —-—-—, göra en inventering av industriprojekt som lämpar sig för lokalisering till Gotland.” Måhända borde detta komma i åtanke.
Herr talman! Herr Gustafsson i Stenkyrka åberopar ett uttalande av kriminalvårdsstyrelsens generaldirektör, som sägs ha blivit förvånad över nedläggningsbeslutet. Jag har ingen anledning att kommentera detta yttrande. Jag vill bara konstatera att nedläggningen av Lärbro liksom Ulriksfors är en följd av kriminalvårdsstyrelsens planering sedan lång tid tillbaka. Man kan säga att det är ett resultat av en successiv process » som spänner över flera år. Det är alltså att notera att kriminalvårdsstyrelsen i sin planering har räknat med denna utveckling. Jag skulle i det sammanhanget vilja göra den principiella deklarationen att när förändringar av den här karaktären sker i samhällsfunktionerna så gäller det att ge förändringarna en från regionalpolitisk synpunkt så konstruktiv inriktning som möjligt. Det är därför som regeringen, samtidigt som den har accepterat denna planering, också manifesterat ett arbetsgivaransvar och är beredd att mobilisera de resurser som behövs för att skapa alternativa sysselsättningstillfällen. Detta bör ske i företag som har mera framtidsinriktad karaktär än kriminalvårdsanstalter rimligen har.

Herr talman! Min avsikt är givetvis inte att ta upp någon debatt om kriminalvårdspolitiken. Det är ett problem som ligger på ett annat plan. Jag har i min fråga inriktat mig på de sysselsättningstillfällen som faller bort. Jag vill då gärna säga att vad Gotland är i behov av är inte en minskning av sysselsättningsmöjligheterna utan nya sådana. Jag tar fasta på vad industriministern har sagt, nämligen att man verkligen med allvar skall angripa de problem som här har uppstått. Jag tackar ännu en gång för svaret.

Herr talman! Herr Nyquist har frågat mig hur jag ser på en ifrågasatt produktionsminskning i Grängesbergs gruvor och om jag är beredd att vidta åtgärder för att produktionen skall kunna upprätthållas i minst nuvarande omfattning. Den internationella stålkonjunkturen är svag och efterfrågan på järnmalm liten. Eftersom det f.n. finns en betydande överkapacitet i järnmalmsindustrin och stora lager har byggts upp är priserna låga. Detta medför svårigheter för alla järnmalmsgruvor. Den rådande situationen på världsmarknaden medför att malmen från Grängesberg inte kan exporteras till ett pris som täcker tillverkningskostnaderna. De åtgärder bolaget har aviserat är en följd av detta och innebär att endast så mycket malm bryts som behövs för de svenska stålverkens behov. De mellansvenska gruvorna levererar huvudparten av sin malm till stålverken i Bergslagen och är således nästan helt beroende av utvecklingen för dessa. Redan det aviserade arbetsmarknadspolitiska programmet ger företagen — Nr 61 vissa stödmöjligheter. Regeringen arbetar nu med ett förslag till stöd Tisdagen den åtgärder för näringslivet. De stödformer som där aktualiseras kommer 1 februari 1977 naturligtvis att vara tillgängliga även för Gränges Gruvor. Jag vill också nämna i detta sammanhang att regeringen tagit initiativ Om åtgärder mot till utredningsarbete kring handelsstålverkens och specialstålverkens produktionsminskframtid. Vidare bör i detta sammanhang erinras om den mineralpolitiska — ning i Grängesbergs utredningen, som har till uppgift att lägga fram förslag till Sveriges lång — gruvor siktiga försörjning med mineralråvaror. Utvecklingen på längre sikt i den mellansvenska gruvindustrin får diskuteras mot bakgrund av de resultat som pågående utredningar kommer fram till.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret, som dock var en besvikelse för mig. Till skillnad från flertalet västeuropeiska länder har vi i Sverige betydande egna malmtillgångar. Från början klarade vi inte av att exploatera de största järnmalmsfyndigheterna själva, utan det skedde med stöd av utländskt kapital. Det är väl delvis bakgrunden till att en avsevärd kvantitet malm alltid har gått på export. Naturligtvis hade det från många synpunkter varit enklare, om vi alltid hade kunnat använda den brutna malmen inom landet. Historien upprepar sig. Omvärldens behov av malm ökar eller minskar. Liksom på 1930-talet är nu brytningen i fara vid en del gruvor. Ledningen för Gränges Gruvor har aviserat minskning av malmproduktionen i Grängesberg med personalindragningar som följd. Orsaken har angivits vara — detta sägs också i statsrådets svar — de pressade priserna på utlandsmarknaden. Produktionen i Grängesberg skall nu enligt uppgift anpassas till den svenska stålindustrins järnmalmsbehov. Det innebär en minskning av produktionen med 20 eller 30 96 och av kostnaderna med ca 25 26. Minskningen av antalet anställda skulle röra sig om 300 personer — gruvarbetare, arbetsledare och folk i administrationen. Det är mycket i ett samhälle som tidigare har förlorat dynamitfabriken Express-Dynamit med inemot 150 anställda och tillhörig Kema Nord. Därtill kommer, om förslaget till minskning blir verklighet, en rad små företag som levererar varor och tjänster till gruvan att få sysselsättningssvårigheter. Jag hade väntat mig att beskedet från statsrådet skulle ha kunnat innebära ett riktat stöd, men statsrådet hänvisar bara till det redan aviserade arbetsmarknadspolitiska programmet och till att de stödformer som aktualiseras där kan vara tillgängliga även för Gränges Gruvor.

Herr talman! Jag delar herr Nyquists oro beträffande utvecklingen inom gruvindustrin. Jag räknar med att de insatser av arbetsmarknadspolitisk karaktär som Om åtgärder mot = görs i det redan skisserade programmet - som kommer på riksdagens produktionsminsk bord så snabbt som det över huvud taget är möjligt att ta fram det — ning i Grängesbergs och de insatser av industripolitisk natur som förbereds får en betydande gruvor effekt på gruvindustrin. Det är generella åtgärder, och företagen måste naturligtvis själva värdera hur de skall kunna utnyttja t.ex. det ökade anslaget för internutbildning. Men det är ett mycket generöst stöd, och jag har stora förhoppningar om att det också får en positiv effekt i gruvindustrin. Dessutom kommer senare under våren specialinriktade åtgärder för järn och stålindustrin som självfallet också måste få en betydande positiv effekt för sysselsättningen i gruvorna.
Herr talman! Det är klart att vi i Bergslagen väntar med stort intresse på hela det här paketet. För Ludvika kommun, där Grängesberg ligger, skulle en mycket allvarlig situation kunna uppstå. Det har sagts att de mellansvenska bruken skulle ta hand om Grängesgruvans hela fortsatta anpassade produktion. Hur skall det då gå för de mindre järnmalmsgruvorna inom samma område? Ludvika kommun har förutom Grängesgruvan, som är Mellansveriges största järnmalmsgruva, också två mindre järnmalmsgruvor inom sitt område. Jag anser att den självklara målsättningen bör vara att finna utvägar för att trygga sysselsättningen för samtliga anställda inom företaget. Det har inte alltid varit så lätt att anställa underjordsarbetare — tvärtom har det varit ett bristyrke. Därför är det angeläget att vara rädd om den yrkesgruppen. Under många årtionden har malm, stål och stålmanufaktur tagit hem stora exportvinster till Sverige. Då kunde det vara rimligt att i en konjunktursvacka stötta denna grupp av anställda, så att de slipper drabbas av arbetslöshet samt social och personlig oro och så att man undviker att skapå lokala svårigheter i de berörda kommunerna. Vi borde ha råd i det här landet att solidariskt bära konsekvenserna av en sådan här kris.
Herr talman! Jag vill påminna herr Nyquist om att målsättningen för de åtgärder som regeringen nu initierat är att trygga sysselsättningen för de anställda. Vi har för avsikt att mobilisera alla de resurser som det nuvarande budgetläget tillåter. Betecknande är att det arbetsmarknadspolitiska paket som regeringen aviserat är av en helt annan dimension än det som skisserats av oppositionen. Detta visar det allvar med vilket 82 vi ser på utvecklingen, och det visar att vi är beredda att vidta alla tänkbara åtgärder för att säkra sysselsättningen. Vi skall emellertid ändå ha klart för oss att produktionen vid gruvorna måste ha en marknad. Det måste finnas avsättning för malmen från gruvorna om man på längre sikt skall kunna upprätthålla produktionen. Nu gäller det att försöka överbrygga en konjunktursvacka, som vi hoppas är tillfällig, så att man när en lyckligare situation inträder har en intakt produktionsapparat. Huruvida det lyckas beror mycket på hur företagen utnyttjar det stöd som statsmakterna offererar och på hur man värderar sin situation på längre sikt. Det måste företagen avgöra.
Herr talman! Det gäller verkligen att komma över den här konjunktursvackan. Jag upprepar vad jag tidigare sade om de svårigheter man under flera årtionden haft att finna underjordsarbetare. Bara någon vecka innan varslen kom rekryterade man underjordsarbetare till Gränges. När man nu har en fast kader, finns det all anledning att vara rädd om denna kategori arbetare. Därför anser jag att ett riktat stöd i detta fall vore att föredra. Men vi får väl fortsätta den här diskussionen när hela detta paket med förslag till stödåtgärder har framlagts.
Herr talman! Herr Östrand har frågat mig om jag är beredd att medverka till att driften vid mälteriet i Söderhamn av samhällsekonomiska och sysselsättningspolitiska skäl säkerställs. Bakgrunden till herr Östrands fråga är en oro för att grundvalen för Nord-Malt Aktiebolags verksamhet i Söderhamn rubbas om AB Pripps Bryggerier fullföljer sina planer på ett nytt mälteri i Stockholm. Något beslut i frågan har inte fattats inom Pripps. Jag utgår från att Pripps styrelse vid sin slutliga bedömning också kommer att väga in sysselsättningseffekterna vid mälteriet i Söderhamn.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret, fast jag är naturligtvis inte nöjd med det. För mig står det fullständigt klart att om Pripps fullföljer sina planer på ett nytt mälteri i Stockholm kommer driften vid mälteriet i Söderhamn att upphöra. Och då kommer ca 45 personer i Söderhamn att mista sina jobb. hamn steg av den anledningen maltförbrukningen mycket snabbt från ca 35 000 till 65 000 ton per år. Och för att tillgodose det ytterligare stigande behov som väntades under 1970-talet byggdes 1972 maltfabriken i Söderhamn med en årskapacitet på ca 30 000 ton. Och placeringen bestämdes helt av lokaliseringspolitiska skäl. Anläggningskostnaden var på ca 19 milj.kr., och lokaliseringsstöd har utgått med ca 12 milj.kr. Mellanölsförbudet kommer nu att innebära att maltförbrukningen i Sverige minskar med ca 30 96 till ca 38 000 ton per år. Av totalförbrukningen väntas Pripps svara för ca 24000 ton och övriga för ca 14 000 ton per år. Pripps är alltså helt dominerande. Dessa siffror visar också att mälteriet i Söderhamn efter en mindre komplettering för uppskattningsvis 4-5 milj.kr. får en kapacitet som gör det möjligt att klara hela landets maltbehov där. Mot den bakgrunden måste det, som jag ser det, vara samhällsekonomiskt vansinne att Pripps genom en investering i ett nytt mälteri för uppskattningsvis 30-50 milj.kr. äventyrar möjligheterna till fortsatt drift vid ett företag som erhållit så betydande lokaliseringsstöd. Som jag erfarit finns det stora förutsättningar för att Pripps genom ett förvärv av aktiemajoriteten eller ett långsiktigt leveransavtal skulle kunna säkerställa sitt eget maltbehov och dessutom trygga driften vid Söderhamnsfabriken. Min fråga till industriministern gällde om industriministern är beredd att medverka till att driften vid mälteriet i Söderhamn säkerställs. Man kan inte tolka svaret på annat sätt än att industriministern här lastar över ansvaret på företaget, i ett läge då staten har aktiemajoriteten. Jag kan inte komma ifrån känslan att detta är på något sätt typiskt för den borgerliga näringspolitiken. För att kunna bedriva en aktiv näringspolitik måste man, som jag ser det, ha styrinstrument. Aktiemajoriteten i ett företag är väl ett styrinstrument som samhället borde kunna använda i ett sådant här läge? I det avseendet finns det här ett ypperligt tillfälle för industriministern att omsätta orden om en aktiv näringspolitik i konkret handling.
Herr talman! Jag tycker att herr Östrand tolkar mig väldigt restriktivt. Det är ju alldeles uppenbart att avgörandet här ligger hos Pripps, som är ett självständigt företag. Men kontentan i vad jag sade var att jag har den uppfattningen att företaget bör ta hänsyn till de investeringar som med samhällets hjälp har gjorts vid Nord-Malt. Det måste väl ändå herr Östrand uppfatta som ett klart principiellt ställningstagande i frågan.

Herr talman! Industriministerns senaste inlägg gör att jag kanske ser litet ljusare på den här frågan. Det är ju så i en marknadsekonomi att vad som styr företag, till viss del även statliga företag, är i första hand avkastningen på det insatta kapitalet. Samhället måste då kunna balansera detta och skaffa sig de är ett sådant instrument. Tisdagen den Man kan se den här frågan på ett annorlunda sätt.

Då får samhället möj lighet att ta det fulla ansvaret för de alkoholpolitiska beslut vi fattar här i riksdagen och då även ansvaret för sysselsättningen för de människor som drabbas av dessa beslut.

Herr talman! Herr Andersson i Lycksele har frågat mig dels hur stort belopp jag har beräknat för det s.k. Vindelälvsprogrammet, dels till vilka projekt i detta program jag har beräknat statligt stöd under nästa budgetår. Jag är väl medveten om behovet av åtgärder i Vindelälvsområdet. De åtgärder som har föreslagits av samarbetskommittén är av skiftande karaktär. En del kan komma att utföras som beredskapsarbeten. Så har redan skett i viss utsträckning. Andra kan närmast betraktas som affärsidéer som kräver ytterligare studier innan man kan bedöma möjligheterna att förverkliga dem. Vissa av projekten bör kunna genomföras med hjälp av gängse stödformer inom ramen för regional och glesbygdspolitiken. De olika projekten får prövas i vanlig ordning för den stödform som kan komma i fråga. Det är mot den bakgrunden inte lämpligt att precisera något totalbelopp för statens insatser.

Herr talman! Riksdagen uttalade i december 1976 att statliga åtgärder i Vindelälvsområdet var erforderliga. Det uttalandet väckte stora förväntningar. Det tolkades som ett löfte om betydande åtgärder.

Representanter för de tre borgerliga partierna har på både läns och riksnivå gått till häftiga angrepp. Pressen har också kraftigt understött denna kritik. Mot den bakgrunden var det med stor spänning jag tog del av den borgerliga regeringens budgetproposition. Jag skall ärligt erkänna att jag väntade mig att den borgerliga regeringen skulle anse sig tvingad att i denna fråga åtminstone något litet överträffa den förra regeringen för att undvika att få äta upp den kritik som framförts. Därför blev jag mycket förvånad över det besked som budgetpropositionen hade att erbjuda. Rubriken Åtgärder i Vindelälvsområdet hade raderats bort. Under denna rubrik anvisades i fjol 15,1 milj.kr. för vägbyggen — där står nu bara ett streck. I stället kom en ny rubrik, Särskilda sysselsättningsinsatser, och för dessa anslogs 17 milj.kr. Men dessa pengar skall delas för att täcka många behov. De skall räcka till statligt stöd till kommuner i hela det inre stödområdet för uppförande av industrilokaler. De skall räcka för att tillgodose arbetsgrupper i flera län med medel för deras idéer. Det var mot den bakgrunden jag frågade: Hur mycket pengar har beräknats för Vindelälvsområdet och vilka projekt av dem som presenterats har man räknat med? Det svar jag fick i dag är verkligen nedslående; inga särskilda pengar har beräknats, inga särskilda projekt nämns i sammanhanget. Svaret kommer att innebära en stor besvikelse i det berörda området. Kommunerna väntar på besked. Befolkningen väntar på besked. Om detta är allt industriministern har att säga i den här frågan, då vill jag säga att det närmast är att betrakta som nonchalans mot riksdagens uttalande i december.
Herr talman! Det är ju här, herr Andersson i Lycksele, en fråga om metodik när det gäller glesbygds och regionalpolitik. Man kan diskutera om man skall arbeta med separata budgeter för en rad separata program, eller om man utifrån de för regionalpolitiken — för kommunikationer etc. — anvisade medlen skall försöka få en optimal prioritering mellan olika angelägna projekt. De anslag för vägbyggnader som tidigare har därför anledning att gå in i en ny fas i Vindelälvsbygdens utveckling. Tisdagen den Vi bedömde det då så, att man nu får tillämpa samma metodik som 1 februari 1977 används i övrigt för regionalpolitiken när det gäller glesbygd. Mötet lör Jag tycker att herr Andersson i Lycksele i stället för att dra förhastade Om Vindelälvspro slutsatser skall se till budgeten totalt och till de ambitioner för att åstad — grammet komma en aktiv regionalpolitik som där avspeglar sig och som också bör få effekt i Vindelälvsområdet. Det program som länsstyrelsen i Västerbot ten har arbetat fram ger underlag för många i och för sig värdefulla åtgär der, och i budgeten finns resurser att tillgodose förhoppningsvis en hel rad av dessa önskemål. Men man måste rimligen ändå göra en prioritering med hänsyn till önskemålen i andra bygder, där behov av utveckling är framträdande.

Herr talman! Jag noterar att industriministern gör detta till en fråga om metodik. För de berörda är det enda intressanta vilka resultat som blir följden av regeringens handlande. Det gäller konkreta åtgärder. Riksdagens tidigare uttalande gick också ut på att berörda myndigheter och departement med kraft skulle bedriva verksamheten i Vindelälvsområdet för att förverkliga det mycket konkret utformade program som ligger på regeringens bord på beställning av den förra regeringen. Industriministern säger att anslagen till vägbyggen har fyllt sitt ändamål. Ja, det är riktigt såvitt gäller väg 363. Men i programmet ingår också vägen Sorsele-Ammarnäs som är minst lika angelägen. Nu har efter lång väntan äntligen anvisats 4,1 miljoner av beredskapspengar till den vägen, och det räcker för att bygga 4 kilometer av vägen. Projektering är klar för ytterligare ett tiotal kilometer, men det fattas pengar. Därtill kommer mer än 40 kilometer innan Ammarnäsvägen är klar. Med den tillämpade utbyggnadstakten tar det tio år innan bygden får sin väg, och det är ju turistsatsningar i övre delen av vägen som i så hög grad är beroende av den här kommunikationsleden. Då säger industriministern: Se på budgeten i dess helhet! Men här är det verkligen fråga om särskilda medel. Det var ju det som den tidigare oppositionen så kraftigt underströk gång på gång, att här fanns det särskilda motiv för att göra speciella insatser därför att riksdag och regeringen förut hade uttalat sig för detta.
Herr talman! Det fungerar ändå så — det vet herr Andersson i Lycksele från andra tillfällen — att ett riksdagsuttalande av den här karaktären är vägledande när man går att behandla de krav som ställs för det speciella ändamålet. Det uttalande som riksdagen har gjort är alltså, oavsett hur man budgettekniskt hanterar frågan, självfallet vägledande för frågans fortsatta behandling. Det var dock väl att herr Andersson i Lycksele erkände att det gamla 87 grammet anslaget, som herr Andersson i Lycksele gjorde en viss affär av tidigare, representerade en första etapp av utvecklingsprogrammet som nu är klar. Nu går vi in i en ny fas där det gäller att utifrån det stora program, som länsstyrelsen i Västerbottens län har upprättat, prioritera de projekt som är mest angelägna i bygden, och härvidlag är vi ju beredda att medverka. Det är alldeles uppenbart att detta innefattar angelägna regionalpolitiska insatser och att vi är beredda att medverka till ett fullföljande av utvecklingsarbetet i bygden. Det har f.ö. gjorts ganska betydande insatser där redan. Man skall komma ihåg att i lokaliseringsstöd har man i regionen fått 144 miljoner under de senaste åren. Man har alltså en bra grund att stå på när det gäller att vidareutveckla näringsliv och boende i denna bygd.
Herr talman! Jag noterar industriministerns senaste uttalande som mycket intressant. Han säger att det har gjorts betydande insatser i det här området. Det är såvitt jag vet första gången en borgerlig politiker erkänner att det under den socialdemokratiska regeringens tid har gjorts några insatser av betydenhet i Vindelälvsområdet. Det var bra att vi äntligen fick det erkännandet. Sedan hänvisar industriministern till att riksdagens uttalande skall vara vägledande. Men det har uppenbarligen icke varit vägledande än så länge —- inte i budgetpropositionen och inte för industriministerns uttalande i dag. När det gäller väganslaget har det, som jag sade, fyllt sitt ändamål i fråga om vägen upp till Sorsele. Vägen fortsätter emellertid, och det finns projekterade sträckor, men man väntar på pengar. Vad väntar regeringen på? Om regeringen skall följa riksdagens uttalande är det ju bara att anvisa medel och tala om, hur mycket regeringen är beredd att satsa. Men jag vill med kraft protestera mot att detta område nu skulle betraktas som vilket annat område som helst inom stödområdet och få konkurrera på samma villkor som övriga områden om de gängse bidragsformerna.
Herr talman! Herr Andersson i Lycksele måste komma ihåg att här är riksdagsuttalandet självfallet en ytterligare faktor att räkna med när man tar ställning till de olika projekt som kan komma att aktualiseras, och det gör ju att denna region framstår som speciellt favoriserad då det gäller utvecklingsåtgärder. Jag skulle vilja påminna herr Andersson i Lycksele om att det finns konkurrens med andra glesbygder, men beträffande utvecklingsprojekt som skapar varaktig sysselsättning föreligger det en brist även i glesbygderna. Det vore bra om herr Andersson i Lycksele tog med sig den hälsningen hem att alla realistiska projekt för utveckling av sysselsättningen i denna bygd är välkomna. Vi skall i industridepartementet göra vårt ytter sta för att hjälpa, men kommunerna och de lokala opinionerna måste också känna sitt ansvar och vara beredda att medverka i detta utvecklingsarbete.
Herr talman! Industriministern säger att det råder brist på projekt, men jag vill än en gång påminna om att det här åtgärdsprogrammet innehåller projekt som 1975 kostnadsberäknades till 260 milj.kr. Kommunalpolitiker och länspolitiker i arbetsgruppen bedömde då att dessa projekt var realistiska och jordnära. Många av dem är färdigprojekterade, och kommunerna är beredda att genomföra dem, om de får de särskilda medel som de självfallet har ansett sig ha rätt att räkna med. Jag inser att vi inte kommer längre i dagens debatt, men det har aviserats en uppvaktning från länet hos industriministern om några dagar, varvid den här frågan och andra kommer att tas upp, så det blir tillfälle att då fortsätta diskussionen. Jag vill bara än en gång läsa in i protokollet vad arbetsmarknadsutskottets ordförande sade i debatten den 16 december 1976. Han yttrade bl.a. följande: ”Ett åtgärdsprogram finns framarbetat. Nu gäller det att handla.” Det vill jag skicka som en sluthälsning från den här debatten.

Herr talman!

En planering av de beslutade utbyggnaderna pågår inom Stiftelsen Industricentra. Stiftelsen söker samtidigt knyta kontakt med företag som är intresserade av att hyra lokaler i anläggningarna. En förutsättning för att lokalerna skall byggas är, enligt riksdagens beslut, att ca hälften av dem omedelbart kan hyras ut. Jag räknar med att ta upp frågan om att bygga industricenteranläggningar i Ånge och Vilhelmina så snart de redan beslutade anläggningarna har kommit till stånd. När det kan ske beror på hur snart stiftelsen lyckas i sina strävanden att finna hyresgäster till lokalerna.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Ånge är ju en av de kommuner i Norrlands inland som under årtionden drabbats av låg sysselsättning och befolkningsminskning. Den senare fortsatte också under 1976.

Men dessa satsningar har inte visat sig tillräckliga för att vända utvecklingen i Ånge. Sedan riksdagen 1972 fattat beslut om industricenterverksamhet utredde Ånge kommun och länsstyrelsen år 1974 gemensamt frågan om ett eventuellt industricentrum i Ånge. Man kom i denna utredning fram till att ett industricentrum skulle innebära möjligheter till ökad industrisysselsättning både genom att flexibla lokaler ställs till förfogande och genom den medverkan till kanalisering av lokaliseringsobjekt till orten som skulle ske. I länsprogrammet för Länsplanering 1974 togs detta industricentrum upp bland kraven på åtgärder inom länet. I samband med fjolårets riksdagsbeslut om etablering av nya centra uttalade riksdagen med anledning av sex motioner att bl.a. Ånge borde prioriteras i nästa etapp. Denna etapp berörs inte i årets budgetproposition, och det är delvis anledningen till min fråga. Fortsatt låg sysselsättningsgrad leder till en allt sämre åldersfördelning i Ånge. Som framhållits i en aktuell rapport från Ånge till länsarbetsnämnden är möjligheterna för nytillträdande på arbetsmarknaden — alltså i stor utsträckning ungdom -— att få arbete på orten närmast obefintliga, bortsett från ungdomsberedskapsarbeten. Denna fortsatta utflyttning av ungdom leder till en för kommunens framtid mycket farlig utveckling. Med hänsyn till vikten av snabbt verkande åtgärder i Ånge skulle ett industricentrum vara en av olika åtgärder som skulle behövas för Ånge. Jag vill uttrycka den förhoppningen att regeringen vill överväga dels en tidigareläggning av det projektet, dels andra speciella insatser som fordras för Ångeområdet i det läge som där råder.
Herr talman! Vad herr Olsson i Sundsvall nu säger beträffande möjligheterna att tidigarelägga en anläggning i Ånge måste bedömas mot bakgrund av riksdagens beslut, som innebär att byggstarten har knutits till den ackvisition som stiftelsen bedriver för att få företag som hyresgäster. Det är med hänsyn till detta inte möjligt att tidigarelägga projektet. Däremot är det uppenbart så att stiftelsen nu är rätt framgångsrik i i varje fall på några platser, och det gör att man bedömer möjligheterna Tisdagen den att komma i gång i Ånge som relativt ljusa. Det bör vara ett tillfreds 1 februari 1977 ställande besked till Ånge kommun, och jag tycker att det också bör = — kunna verka inspirerande för nyetableringen av industrier i Ånge att - Om pensionärernas man inom en inte alltför avlägsen framtid ändå har utsikter att där få medverkan i

politiken Herr talman! Jag är väl medveten om riksdagens uttalande på den här punkten. Jag vill även uttrycka min tacksamhet över det senare anförandet av industriministern. Jag tycker att det låter hoppfullt, eftersom utvecklingen av industricentra inte bara är beroende av t.ex. konjunkturläget utan också av vilka möjligheter som stiftelsen har. Uppgiften om att stifelsen har varit framgångsrik är positiv för alla oss som hoppas att ett industricentrum skall kunna komma till stånd så snart som möjligt i Ånge. Jag vill även betona vad jag framhöll i mitt förra inlägg, nämligen vikten av att andra speciella regionalpolitiska åtgärder vidtas i Ånge med hänsyn till situationen där, därest nu inte ett industricentrum kan etableras inom sådan tid som är nödvändig med hänsyn till sysselsättningsläget.

Herr talman! Herr Gahrton har frågat mig i vilka former regeringen avser att låta pensionärerna medverka i fördelningen av det samlade produktionsresultatet. I regeringsförklaringen slås fast att tryggheten för alla generationer och grupper står i centrum för vår politik. Vidare slås fast att pensionärerna tillförsäkras en rättvis andel av det växande välståndet och att förbättringen av pensionerna fortsätter. De garantier som getts om värdesäkring av pensionerna infrias. Vid utformningen av en varaktig skattereform skall beskattning av folkpension och sidoinkomster beaktas.

Jag anser att sådana kontakter med pensionärernas organisationer är av mycket stort värde och jag har för avsikt att på olika sätt utveckla dessa kontakter.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret — men jag är inte helt nöjd. Socialministern säger i sin inledning att herr Gahrton ”har frågat mig”, men som framgår av dagens föredragningslista riktade jag min fråga till statsministern. Det är i och för sig ingen ovanlighet att ett statsråd låter ett annat statsråd svara, om frågan ligger inom det statsrådets verksamhetsområde. Jag känner mycket väl till att det är socialministern som handlägger frågor om pension, framför allt folkpensionen. Det var sålunda inte okunnighet om det förhållandet som gjorde att jag ställde frågan till statsministern. Det här handlar nämligen i stor utsträckning om något annat. Det gäller att betrakta och respektera 1,8 miljoner pensionärer, varav 1,3 miljoner ålderspensionärer, som en grupp som är likvärdig med de andra stora starka intressegrupperna i dragkampen om det svenska samhällets tillgångar. Enligt de traditioner som råder i Sverige lägger regeringen sig inte i förhandlingar, men när den ändå i någon mån överlägger om frågor i detta hänseende, vid en Harpsundskonferens eller någon annan sammankomst, brukar det vara under statsministerns ledning. Det var därför jag riktade min fråga till statsministern. Nu hoppas jag att det är morgondagens stora debatt som är skälet till att statsministern själv inte har kunnat svara och inte en fundamental missuppfattning av vad det egentligen handlar om. Det är nämligen så att, trots de mycket kraftiga insatser som har gjorts —- och som jag erkänner — såväl av den förra regeringen som av den nuvarande regeringen, i varje fall hälften av landets ålderspensionärer lever under en ganska besvärande knapphet. Jag skall bara ta ett exempel. För en tid sedan sade några elever i arbetsmarknadsutbildningen att de ansåg 125 kr. om dagen vara minimum för människovärdig existens. Det skulle innebära ungefär 27 000 kr. om året. Men, herr talman, det är ungefär vad ett pensionärspar, två pensionärer, med folkpension, pensionstillägg och ett kommunalt bostadstillägg på 5 000 kr. tillsammans skall leva på under ett år. Det skulle betyda att en pensionär vore värd exakt hälften av vad en AMU-elev är värd. Det är mot den bakgrunden jag menar att pensionärerna själva genom sina organisationer i en helt annan utsträckning än f. n. i förhandlingsformer eller i varje fall förhandlingsliknande former måste få delta i dragkampen om det svenska samhällets tillgångar. Jag vill därför fråga socialministern: Är det någon form av förhandlingar

Herr talman! Jag vill be herr Gahrton om ursäkt för att jag inte talade Om pensionärernas om för kammaren att herr Gahrton hade ställt frågan till statsministern — medverkan i och att statsministern hade överlämnat den för besvarande till mig, efter — överläggningar om som det här är mitt ansvarsområde. den ekonomiska Frågan om pensionernas framtida nivå måste i första hand vara en = politiken politisk avvägningsfråga. Alla partier vill sannolikt göra sitt bästa för att höja pensionerna, men samhällsekonomin tvingar oundvikligen fram begränsningar. Vi måste nämligen vara medvetna om att en mycket begränsad höjning av folkpensionen innebär stora årliga kostnader. Ett exempel: En höjning av folkpensionen med I kr. om dagen ökar kostnaderna med över 500 milj.kr. om året. I årets budgetproposition stiger anslaget till folkpensionen för nästa budgetår med 1 675 milj.kr. Till detta kommer stegrade kostnader för ATP och kommunala bostadstillägg. Jag vill också framhålla betydelsen av att vi, när vi diskuterar pensionärernas situation, inte begränsar oss till enbart direkta ekonomiska insatser utan även ägnar uppmärksamhet åt de viktiga omvårdnadsfrågorna i kommunerna. Här finns det utan tvivel mycket att göra för att tillförsäkra de äldre en trygg och meningsfull tillvaro. Det är också viktigt att de äldre själva får vara med och direkt påverka utformningen av boendemiljöer, av vård och service och av andra samhällsinsatser som riktar sig särskilt till dem. Inom de statliga pensionsundersökningarna görs nu en omfattande genomgång av dessa frågor, och i det arbetet deltar ett par representanter för pensionärerna. Vidare vill jag erinra om det betydelsefulla samarbete med pensionärsorganisationerna som sker ute i kommuner och landstingsområden och genom de lokala och regionala pensionärsråden. Herr Gahrton ställde en direkt fråga, om det var förhandlingar eller överläggningar som jag avsåg när jag nämnde att jag haft överläggningar med pensionärsorganisationer och kommer att ha det i fortsättningen. Nej, detta är inte förhandlingar i vanlig bemärkelse, sådana som exempelvis Arbetsgivareföreningen och LO sätter sig ner till, utan det är överläggningar för att komma fram till ett gott resultat.

Herr talman! Ordet förhandlingar går det ofta troll i i svensk politisk debatt, och man är på olika håll i de mest vitt skilda sammanhang angelägen om att säga att man inte förhandlar med en organisation eller en intressegruppering, om det inte direkt gäller de reguljära arbetsmarknadsorganisationerna. Låt gå för det, låt oss kalla det överläggningar eller samtal eller vad som helst. Det intressanta är här att såväl Pensionärernas riksorganisation, PRO, med drygt 300 000 medlemmar som Sveriges folkpensionärers riksförbund, SFRF, med ca 50 000 medlemmar har på sitt 93 program vad de själva kallar förhandlingsrätt. Även där är man naturligtvis medveten om att man inte har strejkvapen och andra arbetsmarknadspolitiska stridsmedel till sitt förfogande, men vad man vill är att få företräde och sitta tillsammans med samhällets representanter i samband med att hela det svenska välståndet — den stora kakan, som det ofta kallas — fördelas. Detta är någonting annat än de i och för sig synnerligen viktiga åtgärder som vidtas och skeenden som pågår ute i kommunerna och på andra håll. Här gäller alltså frågan: När det nu pågår avtalsförhandlingar och de begränsade resurser vi har — att de är begränsade vet vi alla — skall fördelas, kommer pensionärsorganisationerna i det sammanhanget att inbjudas till överläggningar om vilken del de kan räkna på för de kommande åren av dessa starkt begränsade tillgångar?

Herr talman! Det är inte fråga om förhandlingar i den bemärkelse som jag talade om förut — att man sätter sig och regelmässigt förhandlar om hur mycket man skall ha av kakan. Här är det, som jag har sagt, fråga om att vi sitter och diskuterar, och pensionärsorganisationerna får företräde och vi får höra deras synpunkter. Så sker också på länsplanet och i kommunerna. Det är här ändock fråga om de politiska besluten. Jag skulle tro att även herr Gahrton som politiker är angelägen om att få vara med och fatta beslut om hur vi skall dela de olika resurserna. Så är det alltså också i kommunerna, där det gäller att ta hänsyn till utbyggnad och service. Där kommer samtidigt skattefrågan in. Det gäller vilken skattesats vi skall ta ut och hur mycket av dessa medel vi skall kunna fördela.
Herr talman! När det gäller pensionärernas ekonomiska förhållanden och gränsdragningen mellan politiska beslut och avtal så flyter uppfattningarna stundom. Denna kammare har i andra sammanhang klart uttalat att när det gäller statspensionerna skall riksdagen egentligen inte lägga sig i detta, utan det är en avtalsfråga. När det gäller de andra pensionerna skall vi nu alltså strikt hålla oss till den politiska beslutslinjen och inte släppa in något förhandlingsmoment. Jag tycker att det är en formalism som knappast tjänar pensionärernas sak. Det viktiga är naturligtvis att pensionärerna som grupp i någon organiserad form får delta i denna fördelning av välståndet.

Herr talman! Jag skulle då kunna fråga herr Gahrton: Med vilka skall Tisdagen den pensionärsorganisationerna diskutera? Jag har här förut sagt att jag har 1 februari 1977 haft överläggningar och att vi har dag bestämd för ett kommande sam=- manträde då vi skall diskutera dessa frågor. Om utbyggnaden av
Herr talman! Det är ju halva svaret på frågan — att dag är bestämd för fortsatta diskussioner. Om det är ett uttryck för arbetsfördelningen inom regeringen att de överläggningarna numera skall handhas av socialministern, medan de tidigare leddes av statsministern, så vill inte jag lägga mig i det. Jag vill bara förvissa mig om att pensionärsorganisationer i det här sammanhanget betyder såväl PRO som SFRF.
Herr talman! Jag vill bara upplysa herr Gahrton om att det inte tidigare har förekommit några sådana förhandlingar, och därför har inte heller statsministern lett några sådana förhandlingar.
Herr talman! Visst har det förekommit överläggningar. Men det här senaste beskedet måste jag då tolka mycket positivt — på ett sätt som inte tidigare har framkommit i debatten — nämligen att de överläggningar som numera förs med pensionärsorganisationerna är mer förhandlingsliknande än de som fördes av den förra regeringen, bl.a. på Harpsund, med pensionärsorganisationerna. Det är i så fall ett mycket positivt slutresultat av den här diskussionen.

Herr talman! Herr Gahrton har frågat mig på vilket sätt jag avser garantera att barnomsorgen tillförsäkras en hög och över hela landet likvärdig kvalitet. vid förskolan. De kraftigt förstärkta och värdebeständiga statsbidrag till barnomsorgen som utgår från den 1 januari i år bör ge kommunerna ökade ekonomiska 95 möjligheter att förverkliga statsmakternas avsikter när det gäller verksamheten i förskolan. Regeringen har i regeringsdeklarationen gett uttryck för sin vilja att bygga ut barnomsorgen i enlighet med riksdagens beslut förra året. Regeringen har därvid också lagt särskild vikt vid att den inre verksamheten i förskolan förbättras. Ett uttryck för detta är uttalandet i budgetpropositionen att frågan om personaltäthet och gruppstorlekar inom förskolan skall prövas i samarbete med kommuner och personalorganisationer. Representanter för socialdepartementet kommer inom kort att ta upp överläggningar med Kommunförbundet och berörda personalorganisationer om i vilken form detta skall ske.

Herr talman! Det satsas nu otillräckligt av nödtvungna skäl men ändå i väldigt hög utsträckning runt omkring i landet på utbyggnad av barntillsynen, en utbyggnad som sker snabbare än kanske någon gång tidigare i barntillsynens korta historia i det svenska samhället. I det läget är det ganska naturligt att många som sysslar med dessa frågor, inte minst föräldrar, blir oroliga för att man skall gå så hastigt fram att kvaliteten inte hinner med. Kvalitet handlar i och för sig om väldigt många saker: klara målsättningar för verksamheten, verksamhetsformerna, personalens utbildning, vilka normer och regler som gäller för verksamheten i förskolan, barnens rättigheter i förskolan — en sådan rättighet som t.ex. att få ha kvar sin plats även om mamman blir graviditetsledig —, lokalutformningen, föräldramedverkan och mycket annat. Men när man penetrerar de här frågorna finner man ofta att som en sorts grundval för att det mesta av detta skall fungera måste gruppstorlekarna vara rimliga, dvs. ofta mindre än vad de är i dag, och personaltätheten vara rimlig, dvs. ofta högre än vad den är i dag. Det är mot den bakgrunden som under tidigare riksdagar man från folkpartiets sida har krävt att normer skulle fastställas centralt för att garantera en likvärdighet över hela landet. I samband med behandlingen av propositionen om barnomsorgen i fjol kunde folkpartiet, centerpartiet och vpk enas om en reservation till socialutskottets betänkande nr 28 om att man skulle kräva normer för bl.a. gruppstorlekarna och personaltätheten. Det var en majoritet bestående av socialdemokrater och moderater som röstade ner det förslaget. Därför var det självfallet med stor tillfredsställelse som vi såg att det i regeringsdeklarationen fanns en, som jag uppfattade det, kategorisk förklaring om att, som det hette, normer fastställs för personaltäthet och gruppstorlek inom förskolan. När detta sedan återkom i budgetpropositionens bilaga 8 var formuleringen en annan, och det är den formuleringen som socialministern nu upprepar i sitt svar till mig. Han säger att denna frågeställning ”skall prövas i samarbete med kommuner och personalorganisationer”. Att frågan skall prövas i samarbete med framför allt kommuner och personalorganisationer är en självklarhet. Det är givet att någon central norm här inte kan utfärdas utan föregående sådan prövning. Men det är ordet ”prövas” jämfört med ordet ”fastställs” i regeringsdeklarationen som jag skulle vilja ha litet närmare utrett. Innebär socialministerns ordval nu att det som pågår är ett förberedande arbete i syfte att nå fram till fastställande av normer i det hänseende vi här diskuterar?

Herr talman! Först vill jag säga till herr Gahrton att det är ett rätt intressant sammanträffande med dessa två frågor och svar inom två områden som kräver så oerhört stora insatser. Detta kan ibland göra prioriteringen svår. Sedan vill jag på herr Gahrtons direkta fråga svara följande: I regeringsdeklarationen har vi lagt fast den allmänna inriktningen av den politik på olika områden som regeringen ämnar genomföra under mandatperioden. Sättet och formen för hur detta skall gå till har vi sedan preciserat i budgetpropositionen. För mig är det därför en självklarhet att frågan om personaltäthet och gruppstorlek i förskolan skall prövas i samarbete med kommunerna såsom ansvariga för barnomsorgen och personalorganisationerna. Detta anser jag tillhör det mest angelägna bland socialdepartementets arbetsuppgifter under våren. På det sättet hoppas jag att vi sedan skall kunna komma fram till den målsättning som vi klart har gett uttryck för i regeringsdeklarationen.
Herr talman! Prioritering är just en av politikens nödvändigheter, men eftersom politiker inte är allvisa är det viktigt att de människor som närmast berörs av frågeställningarna får komma till tals i så kraftfulla former som möjligt. Det kan som i vår förra debatt gälla pensionärsorganisationerna, som bör få förhandla, det kan som i den här frågan självfallet gälla kommuner och personalorganisationer och varför inte också föräldraföreningar och de organisationer som representerar barnens intressen. De bör självfallet komma till tals för att prioriteringen som vi politiker måste göra skall underlättas. Jag har givetvis ingenting emot den arbetsmetodik som här skisseras. Det enda som har skapat en viss oro, inte bara hos mig utan också hos många andra, är vad man uppfattade som en viss urvattning av formuleringarna från regeringsförklaringen till budgetpropositionen. Men jag tillåter mig här att tolka socialministerns besked så att det är ett förberedande arbete som nu pågår och att det enligt regeringsförklaringens ord skall utmynna i centralt fastställda normer, utformade på ett sådant sätt att för barnens skull en likvärdighet garanteras över hela landet när det gäller kvaliteten inom barntillsynen. 9”

Herr talman! Jag får tacka socialministern för svaret, även om det är med en viss besvikelse jag utläser av det att socialministern inte är lika lyhörd för kommunernas behov av ekonomisk stimulans nu som han var i oktober förra året.

landen — inte gett det tillskott av nya projekt som man hade förväntat. Jag ifrågasatte redan den 29 oktober varför regeringen begränsade utsträckningen av tiden till två månader och ställde frågan till socialministern om det inte kunde tänkas vara möjligt att på nytt pröva frågan om ytterligare utsträckt tid, förslagsvis fram till den 1 juli i år. På detta svarade då socialministern att man från regeringen skall medverka till att den överenskommelse som träffades mellan förra regeringen och Kommunförbundet fullföljs i det praktiska arbetet. Nu talar dock alla uppgifter för att kommunerna inte förmått leva upp till den målsättning man från början hade. Därför finns det all anledning att fortsätta med stimulansåtgärder. Socialministern bedömde i oktober att de problem som kommunerna redovisat skulle kunna klaras genom en förlängning med två månader, men alla tillgängliga siffror — de senaste kommer från socialstyrelsen - vittnar nu om motsatsen. I motsats till regeringen vill jag därför påstå att kommunerna inte har klarat av de problem de redovisat och att förlängningen på två månader bara blev den halvmesyr som jag förutspådde, när vi diskuterade den här frågan i höstas.

Herr talman! Man kan naturligtvis, som herr Olsson i Edane och jag, ha olika meningar om hur lång övergångstid som erfordras för att ge komnrunerna möjlighet att påbörja de förskolebyggen som planerades för 1976 — det är ju dem det gäller. Jag förmodar att vi är överens om, herr Olsson, att avsikten inte har varit att anordningsbidraget skall fortsätta att utgå för sådana byggen som kommunerna har planerat för igångsättning under 1977. När vi fattade det här beslutet var herr Olsson och jag överens om att bidraget skulle utgå till den sista december. Sedan gjorde vi en förlängning på grund av de svårigheter som redovisades. En ytterligare förlängning av igångsättningstiden skulle kunna leda till ett resultat som vi inte räknade med. Det skulle inte heller vara förenligt med de nya statsbidragsbestämmelserna, som riksdagen beslutade om under våren. De innebär, som jag framhöll och som herr Olsson känner till, att kapitaltjänstkostnaden räknas in i de kraftigt höjda driftbidrag som utgår fr.o.m. 1977. Vi har i regeringsförklaringen klart deklarerat att vi är beredda att fullfölja utbyggnadsprogrammet för barnomsorgen, och vi kommer att ta kontakt med kommunerna för att diskutera detta. Jag hoppas att det skall leda till resultat, men jag är övertygad om att en förlängning av anordningsbidraget inte löser det problemet.

Herr talman! Jag vill först ännu en gång understryka vikten av att vi får fram bra daghem och att det är olyckligt med hets i den planeringen. 100 Det är väl inget tvivel om, herr socialminister, att höjningen av anordningsbidraget från 7 500 till 12 000 kr. har utgjort en kraftig stimulans ute i kommunerna. Men ändå kan vi tyvärr konstatera en markant eftersläpning. Jag har just i dag fått följande siffror från socialstyrelsen. Enligt beräknad utbyggnad skall vi i slutet av det här året förfoga över 103 000 platser i daghem. Detta förutsätter att vi under året bygger 20 000 platser. Men enligt senaste kommunöversikten kommer drygt 9 000 platser att påbörjas. Det innebär att bara hälften av det antal platser som har beräknats kommer att sättas i gång. Dessa siffror talar sitt tydliga språk: Vi kommer inte att inom den aktuella femårsperioden få de 100 000 platser i daghem och 50 000 platser i fritidshem som överenskommelsen från den 1 oktober 1975 innebar. Det behövs stimulansåtgärder, typ förhöjda anordningsbidrag. Jag vet att kommunerna skulle vara betjänta av en förlängning. Socialministern vet lika bra som jag att förlängningen med två månader — januari och februari — inte har givit något särskilt stort tillskott. Olika omständigheter har, som jag sade tidigare, gjort att det bara blev en halvmesyr.

Herr talman! Jag vill än en gång framhålla att när vi fattade beslutet utgick vi från att anordningsbidraget skulle upphöra den sista december 1976. Sedan kom en stimulans i form av höjda driftbidrag. Jag är lika angelägen som herr Olsson i Edane om att vi skall klara upp den här situationen och fullfölja programmet. Men jag är övertygad om att en förlängning av tiden för erhållande av anordningsbidrag fram till den 1 juli inte löser problemet; vi får ta en diskussion och se om vi kan hitta andra vägar för att nå resultat.
Herr talman! Det är klart att man kan resonera så som socialministern gör nu. Men när socialministern i oktober förra året tog steget att utsträcka tiden för erhållande av anordningsbidrag med två månader och vi sedan fick de svårigheter som jag förut nämnde, måste det innebära en klar stimulans om tiden sträcktes ut till halvårsskiftet. Jag är förvånad över att regeringen inte medger en sådan förlängning när den vet att kommunerna brottas med en mängd problem som är direkt orsak till den försening av daghemsbyggandet som vi nu kan konstatera.

Herr talman! Herr Jonasson har frågat socialministern vilka initiativ han är beredd att ta för att klarlägga orsakerna till de ökade skadorna på barn av skogsbesprutningen i norra Värmland.

Med hänsyn till att skogsbesprutning förekom endast under det första året av den undersökta perioden och då de onormala födslarna var koncentrerade till åren 1972 och 1974 fann professor Källén det osannolikt att det förelåg ett samband mellan skogsbesprutningarna och de onormala födslarna. På grund av det begränsade materialet ansågs det vidare att andra orsaker kunde föreligga, t.ex. någon virusepidemi. Enligt vad jag har inhämtat avser emellertid socialstyrelsen att ytterligare analysera de aktuella fallen med hjälp av företrädare för olika medicinska och naturvetenskapliga verksamhetsområden. Avsikten är att i samband därmed också närmare undersöka i vilken omfattning motsvarande fall av missbildningar och barndödlighet har förekommit inom andra delar av landet samt inom de delar av Norge som gränsar till Värmland. Arbetet skall bedrivas skyndsamt.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Troedsson för svaret på min fråga. För några veckor sedan framlades en rapport, vari konstaterades att det, såsom många tidigare påpekat, under våren 1972 hade fötts flera missbildade barn på Torsby sjukhus. På kort tid dog sex småbarn, varav tre var missbildade. Händelserna är i hög grad anmärkningsvärda för en bygd med ett lågt befolkningstal och få födslar. Givetvis kan det inträffade bero på en slump. Då Uddeholmsbolaget tiden före det inträffade hade genomfört stora hormoslyrbesprutningar i skogen, har många ansett dessa vara orsaken till att barn fötts missbildade eller döda. Skulle så vara fallet måste besprutningarna med hormoslyr i skogen upphöra. Även om besprutningarna är en relativt billig metod att bekämpa sly i skogen, är de helt förkastliga om de vållat denna barnadödlighet, och då måste de upphöra. Röjningarna kan utföras manuellt, och i nuvarande besvärliga sysselsättningsläge skulle det vara ganska naturligt att så skedde. Det råder stor oro bland befolkningen i Värmland och även på andra håll för skogsbesprutningen. Vi måste här få besked. Är det besprutningarna med hormoslyr som är boven i dramat, skall dessa totalstoppas. Om så inte är fallet, skall de givetvis inte ha skulden. När rapporten kom ansågs det oklart huruvida saken skulle utredas. Därför ställde jag den här frågan. Nu har vi fått besked — utredning skall ske. Jag tackar för detta besked och hoppas att utredningen kommer att ske med stor noggrannhet och att man verkligen går till botten med de här problemen, så att vi får ett säkert underlag för vidare åtgärder. I det ovissa läge som vi befinner oss i är det dock enligt min uppfattning nödvändigt att man snarast stoppar flygbesprutningen med sådana fenoxisyror som bevisligen innehåller dioxin. Det är dioxinet man är ängslig för. Jag tackar än en gång för det positiva svaret.

Herr talman! Det som inträffat i norra Värmland är naturligtvis utomordentligt beklagligt, oavsett vilken orsaken är. Den första genomgången av materialet om missbildningar och dödföddhet under de här åren ledde inte till några säkra slutsatser, men det ansågs ändå osannolikt att det förelåg ett samband med skogsbesprutningarna. Längre fram i dag kommer f. ö. jordbruksministern att svara på en fråga, som just gäller dioxin. Som jag framhållit i mitt frågesvar avser socialstyrelsen att ytterligare analysera de aktuella fallen i samband med en landsomfattande undersökning. Denna undersökning skall ske med hjälp av företrädare för olika medicinska och vetenskapliga verksamhetsområden. Gruppen skall bl.a. titta på vilka ärftliga faktorer som kan ha spelat in. Likaså skall man kartlägga olika epidemier, eftersom det finns flera virus som kan orsaka missbildningar. Gruppen skall också undersöka vilka miljögifter som har använts. Det är min förhoppning att man genom dessa åtgärder från social styrelsens sida skall nå klarhet om orsaken till de tragiska händelser som vi här diskuterar.

Herr talman! Jag är helt på det klara med att det här kan föreligga olika samband och att fru Troedsson har rätt när hon säger att de inträffade händelserna kan ha olika orsaker. Även om det anses osannolikt att hormoslyret är orsaken, är misstänksamheten så stor att det är alldeles nödvändigt att orsaken klarläggs. Vad man allra mest fruktar är dioxinets verkningar. Möjligheten att användningen av dioxin är i högsta grad riskfylld är ändå ganska stor. Jag anser att de synpunkter som statsrådet nu framfört har sitt berättigande, och jag tackar för dessa.
Herr talman! Som jag nämnde kommer man också att titta på förhållandena i de områden av Norge som gränsar till Värmland. Förhållandena där liknar i mycket förhållandena i Värmland. Däremot har det inte förekommit besprutningar med hormoslyr i Norge. Det är möjligt att detta ytterligare kan bidra till att klarlägga dessa frågor.

Herr talman! Herr Svensson i Malmö har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att rädda sjön Åsnen från en hotande katastrof. Herr Fagerlund har frågat mig vid vilken tidpunkt man kan räkna med att ett omprövningsbeslut avseende vattenrättsdomen för sjön Åsnen föreligger.

Enligt uppdraget skall ansökan bygga på en tappningsplan som arbetsgruppen skall upprätta. Jag vill slå fast att den nya regeringen är beredd att fullfölja detta beslut. Det är mycket angeläget att åtgärder så snabbt som möjligt kan vidtas i syfte att förhindra och motverka skador på sjöns ekosystem. För att få fram alternativa tappningsplaner krävs ett omfattande beräkningsarbete. Avancerad databehandling är nödvändig. Ångermanälvens regleringsföretag har medgett att arbetsgruppen anlitar dess expert på databehandling av tappningsplaner. Beräkningarna görs enligt arbetsgruppens direktiv och i samarbete med SMHI. Sedan beräkningarna genomförts krävs en bedömning av hur de alternativa tappningsplanerna inverkar på olika intressen samt beräkning av de kostnader en ändrad tappningsplan medför. Därefter kan ställning tas till vilket alternativ som skall väljas. Inom tämligen snar framtid torde regeringen därmed kunna överlämna underlag till kammarkollegiet för en omprövning av vattendomen.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Men tyvärr får jag väl konstatera att det var den sedvanliga versen om att det skall ske en avvägning mellan olika intressen, varav man inte alls kan sluta sig till någonting om sjöns framtid eller vad regeringen tycker. Åsnen är klassad som skyddsobjekt av riksintresse. Detta skyddsobjekt av riksintresse går nu mot sin definitiva förstörelse. Och därför måste regeringen ta ställning snarast: Skall Åsnen bevaras eller skall den förstöras? Det vetenskapliga underlaget i professor Malmers utredning fastslår bestämda minimikrav som oundgängligen måste uppfyllas om förstörelsen skall hejdas. Sjöns nuvarande status ligger väsentligt under dessa absoluta minimikrav. Den arbetsgrupp som tillsattes av den socialdemokratiska regeringen har vägrat ställa sig bakom dessa minimikrav. Nu frågar jag rent ut: Var står den nya regeringen politiskt i denna fråga, och var står den miljövänliga centern? Skall sjön bevaras eller inte? Skall domen omprövas på grundval av Malmers krav — eller skall de kraven underskridas? Vad är regeringens målsättning? Sedan vill jag också fråga en annan sak: Är det inte äntligen tid att granska hur hela den byråkratiska proceduren har bedrivits i det här ärendet? Jag kan inte hjälpa att jag tycker att hela saken mer och mer börjar lukta rättsskandal. Låt mig peka på ett par punkter. Hur kan ett regleringsprogram för en sjö grundas på ett prognosvärde för nederbörden som ligger 52 mm per år högre än medelnederbörden de senaste 115 åren? Och hur kan man påstå att den svaga nederbörden de senaste åren skulle ha orsakat sjöns extremt låga vattenstånd när det senaste femårsmedeltalet för nederbörden är uppmätt till nästan exakt medelnivån för de senaste 115 åren? Hur kan det komma sig att man får fullständigt orimliga siffror för avdunstningen från sjön — upp till 83 96 — när man jämför de senaste årens tal för nederbörd och avtappning? Detta kan förklaras bara på två sätt. Antingen är nederbördssiffrorna falska eller också struntar de regleringsansvariga fullständigt i såväl vattendomstol som kammarkollegium och regleringsplan. Kan möjligen statsrådet säga något om vad han i detta fall anser vara det mest sannolika? — Han saknar som bekant inte helt personlig anknytning till situationen.

Herr talman! Jag vill först tacka jordbruksministern för svaret på min fråga, som gällde när man kan räkna med ett förslag. Jag kan konstatera att jag inte har fått något konkret förslag utan enbart ett löfte om att det skall komma så snart som möjligt. Enligt de direktiv som arbetsgruppen fick skulle den presentera förslaget under hösten 1976. Nu är det februari 1977 och ännu har inget förslag presenterats. Det är inte bara Åsnenföreningen som frågar och som är intresserad utan det är alla som har intresse av att sjön Åsnen bevaras som ett rekreationsområde. Jag anser att det inte behöver bero på att vi fick en ny regering. Denna regering, och särskilt jordbruksminister Dahlgren, bör känna till hela problematiken, då han har varit vice ordförande i det företag som har hand om vattenregleringen i Åsnen. Jag vill ställa samma fråga som herr Svensson i Malmö: Vilken är målsättningen för arbetsgruppens arbete? Jag hänvisar också till professor Malmers undersökning om .sjön Åsnens strandvegetation och bottenfauna. Han slog fast att för att man skall klara Åsnen måste man ha en vattennivå som högst uppgår till 139,25 m och lägst 138,3 m. I år har vattenståndet varit ungefär en meter under den nivå som professor Malmer ansåg kunde vara den lägsta. Inom socialdemokratin är vi intresserade av detta och det framgår av att vi tagit upp frågan i vår partimotion om miljön. I den skriver vi bl.a.: ”Det är viktigt att de åtgärder som initierades av den socialdemokratiska regeringen för att komma till rätta med förhållandena i sjön Åsnen snarast genomförs. Varje tidsförskjutning kan få ytterligare katastrofala följder för sjön. Vi kräver därför att riksdagen hos regeringen hemställer om att den av den socialdemokratiska regeringen initierade omprövningen av vattendomen för sjön Åsnen snarast kommer till stånd.” Jordbruksministern säger i dag att vi skall fullfölja detta. Jag vill också fråga jordbruksministern om den nya regeringen är redo att liksom den socialdemokratiska regeringen förbehålla sig rätten till den slutliga prövningen av ärendet. Och jag ställer samma fråga som Jörn Svensson: Skall ni då utgå från den Malmerska utredningen? Här diskuteras tappningsplaner och det görs undersökningar; det nödvändiga är att man fastställer ett högsta och ett lägsta vattenstånd, annars blir Åsnen fördärvad, den saken är klar. Om sjön Åsnens reglering Om sjön Åsnens reglering
Herr talman! Jag har svårt att förstå den upprördhet som läggs i dagen. Vad jag sade i mitt svar var att jag tänker fullfölja det arbete som påbörjades av den förra regeringen. Jag kan försäkra herrarna att beträffande den arbetsgrupp som tillsattes av den förra regeringen har jag följt gruppens arbete sedan jag blev departementschef, och jag försäkrar att man där arbetar med stor skyndsamhet och med mycket stort omdöme. Så sent som i januari månad fick arbetsgruppen ytterligare material från professor Malmer. Man har också kontinuerliga kontakter med Malmer, och det borde vara tillräckligt svar för herr Svensson i Malmö på den punkten. Det är dessutom så att allt material om nederbörd och avdunstning etc. granskas av SMHI. Arbetsgruppen kommer inom kort att ta ställning till vilket alternativ som skall väljas. Inom ett par månader torde därför regeringen kunna överlämna ärendet till kammarkollegiet. Denna sjös framtid är viktig för oss alla, och mitt svar till herr Svensson i Malmö är att detta också är regeringens uppfattning. Vi kommer att fortsätta arbetet med detta på ett sådant sätt att det blir ett bra slutresultat.

Herr talman! Det var återigen nya runda formuleringar. Det som gör frågeställarna här en smula upprörda är det välkända förhållandet att tiden hastar och att förstörelsen nu hotar att bli oundviklig. Det är därför vi är rädda för dessa svävande besked om intresseavvägning. Dem har vi nämligen hört så många gånger förr i andra sammanhang, och vi kan tänka oss vad de i sämsta fall kan betyda. Därför efterlyser vi från regeringen en politisk utgångspunkt för den vidare behandlingen. Skall omprövningen enligt regeringens mening resultera i något som blir bättre för sjön, eller skall den bli lika dålig som den är nu, eller kanske sämre? Skall omprövningen utgå från den Malmerska utredningens minimikrav, eller skall den underskrida dessa krav? Går det att få ett mer konkret bud på den punkten? Sedan vill jag ta upp frågan om vad som verkligen händer bakom siffrorna, och det är ju en intressant sak. Om det nu är så att Vår Herre ett år låter det regna 686 mm i den här bygden — vilket är långt mer än det brukar regna där — hur kan det då komma sig att vattenståndet i sjön ändå är lägre än tidigare? Är det så att Vår Herre ser till att avdunstningen samtidigt stiger i motsvarande mån eller mera, så att det i alla fall blir mindre vatten i sjön? Varken från naturvetenskaplig eller från teologisk utgångspunkt förefaller mig en sådan procedur särskilt förklarlig. Är det inte dags, herr Dahlgren, att undersöka om det faktiskt inte är så att i den här delen av Sverige regleringsföretagets makt är starkare än Guds makt?

Herr talman! Herr Dahlgren vände sig inte till mig, och jag vill återigen ställa frågan: Är målsättningen för arbetsgruppens och för jordbruksmi nisterns framtida arbete densamma som den professor Malmer hade, nämligen att man måste fastställa ett högsta och ett lägsta vattenstånd för att klara av detta, och att regleringsparten sedan blir skyldig att ha vatten för att klara de andra intressena? Sedan vill jag ta upp en annan sak i svaret, en mening som man lätt förbiser om man läser den snabbt. Där står: ”-—-- samt beräkning av de kostnader en ändrad tappningsplan medför.” Arbetar regeringen och arbetsgruppen efter något slags prognos som innebär att ifall man inte fördärvar sjön, så skall samhället träda in ekonomiskt i det här sammanhanget? Något sådant tycker jag skulle vara absurt. Det får ju inte vara på det sättet att samhället skall behöva betala enskilda och företag för att de skall avstå från att fortsätta att fördärva en miljötillgång som vi har i landet.

Herr talman! Den politiska bedömningen är att sjön Åsnen skall räddas. Målsättningen är därvid densamma för mig som för den förra regeringen, då man tillsatte arbetsgruppen. Jag vill till herr Svensson i Malmö, med anledning av hans insinuationer, säga att mitt förflutna som styrelseledamot i ett industribolag och i en skogsägarförening kommer naturligtvis inte att påverka mitt slutliga ställningstagande till den här frågan. Det borde för den uppmärksamme lyssnaren ha framgått av det svar som jag givit, och det innebär att jag har den grundinställning som jag deklarerat.

Herr talman! Vad jag tidigare sade var ingen som helst insinuation om herr Dahlgrens administrativa opartiskhet. Det var enbart en referens till det förhållandet att han väl känner situationen i bygden, väl känner regleringsproblematiken och borde kunna svara litet grand. när det gäller de problem som uppstår då man ser på siffrorna och finner dessa underligheter. Där måste man ändå väldigt starkt ifrågasätta om regleringsföretagen har följt de bestämmelser som skulle följas — bestämmelser som redan i sig själva från naturvårdssynpunkter måste anses otillfredsställande. Om nu regeringens målsättning är att Åsnen skall räddas — och herr Dahlgrens formulering därvidlag noterar jag med tillfredsställelse — måste detta innebära, vilket jag hoppas herr Dahlgren bekräftar, att regeringen i sitt förslag till omprövning av domen faktiskt utgår från de minimikrav som bl.a. finns fastlagda i den Malmerska utredningen.
Herr talman! Jag vill svara på frågorna om kostnaderna. Detta är ju helt nödvändiga beräkningar som man har att göra och som måste finnas för att vattendomstolen skall ta upp en ansökan. Det är alltså ingenting märkvärdigt med det, herr Fagerlund. Om sjön Åsnens reglering

Herr talman! Herr Wictorsson har frågat mig när riksdagen får förslag som ger den bofasta skärgårdsbefolkningen möjlighet att bedriva vårjakt på sjöfågel.

Beredningen, i vilken företrädare för såväl naturvårdsverket som jägarna avses ingå, kommer också att få i uppdrag att behandla frågan om vårjakt på sjöfågel. Syftet med beredningens arbete i detta avseende blir att komplettera naturvårdsverkets utredning. Frågan om vårjakt på sjöfågel skall av beredningen behandlas med förtur, varför jag förutsätter att det skall vara möjligt för regeringen att kommande höst återkomma till riksdagen i frågan.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min fråga.

Den här frågan är ju inte den första där ett kulturmönster för en begränsad befolkningsgrupp kommer i konflikt med övergripande mål och där tvisten inte kan lösas på något annat sätt än genom politiska beslut. Sjöfågelsjakten är en del av skärgäårdskulturen, en del av det liv som fortfarande ger underlag för bosättning och utkomst i skärgårdsområdena. Jag tror mig kunna konstatera att det fanns en stor majoritet i jordbruksutskottet 1975 som var inställd på att man skulle medge en begränsad vårjakt för den bofasta skärgårdsbefolkningen, men man ville 1975 kontrollera om sjöfågelstammen skulle medge en sådan jakt, och man ville ha förslag på hur man administrativt skulle kunna lösa frågan. Nu vet vi genom naturvårdsverkets skrivelse den 27 januari att sjöfågelstammen har ökat, och de invändningar som naturvårdsverket framfört är i och för sig inte nya. De internationella konventionerna fanns också tidigare, och de medger en sådan här begränsning. Därför hälsar jag med tillfredsställelse att regeringen tillsätter beredningen. Därmed tillmötesgår man också ett motionskrav från socialdemokratiskt håll under årets riksdag. Till sist vill jag bara vädja till mina fem medmotionärer, som nu återfinns i regeringskretsen, bl.a. jordbruksministern: Låt skärgårdsborna våren 1978 få en laglig fågel i grytan efter en tung och mörk vinter!

Herr talman! Herr Måbrink har frågat mig om jag avser vidta åtgärder i syfte att förbjuda användningen av fenoxisyran 2,4,5-T, innehållande giftet dioxin. Hanteringen av kemiska bekämpningsmedel prövas enligt lagstiftningen om hälso och miljöfarliga varor. Produktkontrollnämnden är den myndighet som i första hand har ansvaret för tillämpningen av lagstiftningen. För att ett bekämpningsmedel skall få användas måste det vara godkänt och registrerat hos nämnden. Registreringen får återkallas så snart ändrade förhållanden inträder. Sommaren 1975 infördes en rad nya bestämmelser rörande hantering och spridning av bekämpningsmedel. Dessa bestämmelser syftar till att så långt möjligt säkerställa att allmänheten inte ovetande skall komma i kontakt med bekämpningsmedel eller komma in på områden där sådana medel har spritts. Med ledning av bl.a. synpunkter från berörda hälsovårdsnämnder överarbetades dessa bestämmelser av produktkontrollnämnden under våren 1976. 110 en av olika fenoxisyrapreparat. Beträffande den i frågan nämnda fenoxisyran 2,4,5-T visar sammanställningen att användningen under det senaste året har minskat mycket kraftigt. Sammanställningen visar också att det är en mycket liten del av den totala skogsarealen som besprutas varje år. Nämnden följer också pågående forskning om fenoxisyrornas miljöeffekter. Jag förutsätter att nämnden, om nya forskningsresultat om fenoxisyrornas egenskaper presenteras, förutsättningslöst prövar frågan om användningen av dessa ämnen.

Herr talman! Jag tackar för svaret. När den nya lagen om hälso och miljöfarliga varor antogs i juli 1973 uttalade sig riksdagsmajoriteten för en tolkning av 1 § på det sättet, att om det finns vetenskapligt grundad misstanke om ett medels farlighet för människor, djur och växtlighet, skulle det kunna förbjudas. I detta fall, som gäller fenoxisyran 2,4,5-T, som innehåller dioxin, anser jag att det finns en vetenskapligt grundad misstanke om medlets farlighet. Man har gjort försök på bananflugor och fått fram vissa resultat, som pekar på att medlet har en skadlig effekt. Man har gjort experiment på möss och fått fram liknande resultat. Vi känner till katastrofen i Seveso och vet också att man använt detta gift i Vietnam. Herr Jonasson har tidigare i dag pekat på vissa larmrapporter från norra Värmland, där man misstänker att just denna fenoxisyra har förorsakat missbildningar. Under dessa förhållanden borde produktkontrollnämnden ha förbjudit medlet och tillämpat kravet på omvänd bevisföring, innebärande att giftproducenten eller de som vill använda medlet skall lägga fram bevis på att det inte är skadligt för människor, djur och natur. Anledningen till att produktkontrollnämnden inte har gjort detta måste vara att den också har att väga in de fördelar för samhället som användningen av en sådan här vara kan föra med sig. Jag tycker att det verkar som om produktkontrollnämnden i sin avvägning mäter riskerna och sätter dem mot vad samhället skulle tjäna på att ha medlet kvar —- i det här fallet såvitt jag kan förstå skogsbolagen. Dessa bolag har också skrikit mycket högljutt, när det varit tal om att förbjuda det här medlet, och framhållit att de skulle förlora så och så många miljoner på en sådan åtgärd. Jag vill också fråga jordbruksministern om man inte borde konkretisera lagen så att produktkontrollnämnden skulle slippa att göra dessa avvägningar. Jag vill fråga om jordbruksministern är beredd att göra detta.

Herr talman! Det var ju inget positivt svar som jordbruksministern gav. Jordbruksministern kryper i viss mån bakom produktkontrollnämnden, men ett faktum är ju, herr Dahlgren, att man i riksdagen 1973 har uttalat sig för att den omvända bevisföringen skall tillämpas, om det finns vetenskaplig misstanke om ett medels farlighet. Då måste man tolka 1 § på det sättet att det är giftfabrikanterna och de som skall använda medlet som har skyldighet att lägga fram vetenskapliga resultat som visar att medlet inte är farligt. Men, herr Dahlgren, det finns vetenskaplig misstanke om detta medels farlighet. Det borde ha resulterat i ett förbud. Samtidigt borde giftfabrikanterna ha arbetat fram sina resultat.

Detta arbete har visat sig vara betydligt mera komplicerat och tidskrävande än vad som förutsattes i produktkontrollnämndens ursprungliga förslag. Att få till stånd en effektiv produktkontroll är enligt min uppfattning en av de viktigaste frågorna inom miljövården under de närmaste åren. Därvid är det nödvändigt att de myndigheter som ansvarar för produktkontrollfrågor får den överblick över den totala användningen av kemiska produkter i vårt land som ett centralt produktregister kan ge. Jag anser det därför synnerligen angeläget att det planerade produktregistret snarast kan upprättas. Samtidigt vill jag säga att vi måste vara medvetna om att det är en stor och svår uppgift att bygga upp ett sådant register. Det är därför också viktigt att de olika praktiska frågor som hänger samman med registrets uppläggning noga utreds. Det är i första hand produktkontrollnämnden som har att ta ställning till registrets närmare utformning och uppbyggnad. Enligt vad jag har erfarit räknar nämnden med att under våren 1977 kunna fatta beslut härom. Att nu ange exakt vid vilken tidpunkt registret kommer att vara färdigt för användning är inte möjligt. Utgångspunkten för nämndens arbete är dock självfallet att så snart som möjligt ha ett funktionsdugligt register i bruk.

Herr talman! Jag vill gärna tacka jordbruksministern för det välvilliga svaret. Jag tycker att svaret är positivt på tre sätt. För det första säger jordbruksministern att registret är en av de viktigaste frågorna inom miljövården, och det vill jag verkligen hålla med om. För det andra sägs det i svaret att registret skall ge en överblick över den totala användningen av kemiska ämnen, dvs. omfatta alla ämnen. Det är också mycket viktigt. För det tredje sägs det att registret snarast bör upprättas. Att detta är angeläget är någonting som jag verkligen kan understryka. Men det finns många frågor som jordbruksministern inte besvarat. Jag har läst en del av remissyttrandena över förslaget till produktdeklarationsförordning. LO, socialstyrelsen och konsumentverket är ytterst angelägna om att registret snarast blir av. Men producenterna och branschorganisationerna har åtskilliga invändningar. De vill dröja, ytterligare pröva och utreda. Kort sagt de vill vänta.

Jag läste i en teknisk tidning — Modern Kemi den 30 november 1976 Nr 61 - att den av produktkontrollbyrån tillsatta arbetsgruppen skall ha ett Tisdagen den färdigt underlag tidigast i vår och att en referensgrupp sedan skall studera 1 februari 1977 förslaget. Den produktkontrollagstiftning som planerades börja gälla 1976 — försenas alltså ytterligare minst ett år. Om inrättande av Detta är, tycker jag, en allvarlig följd av fördröjningen. Fastän det eft centralt register i regeringsdeklarationen gjordes ett uttalande om att kontrollen av ke = över miljöfarliga miska ämnen i arbetsmiljön skall skärpas, försenas de gemensamma tagen = produkter över dessa ämnen. Mot bakgrund av att så många frågor inte blev besvarade av jordbruksministern vill jag ställa ytterligare ett par frågor för att få det hela litet preciserat: Vilka praktiska frågor är det som måste ytterligare utredas? Det framgick inte av svaret. Vilka är de ytterligare komplikationer som sägs ha föranlett att man efter två remissomgångar måste fortsätta att utreda något som i princip beslöts redan 1973? Och vad menas med funktionsdugligt register? Är registret inte funktionsdugligt för produktkontrollen och naturvårdsverket eller för konsumenterna och arbetarskyddet? Eller är det funktionen sedd från producenternas sida som brister? Jag tycker att jordbruksministern bör försöka precisera sin — och kanske regeringens — uppfattning på dessa punkter.

Herr talman! Jag vill ännu en gång säga att jag anser det mycket angeläget att vi kan få fram ett effektivt produktregister som hjälpmedel för myndigheterna i deras arbete. Det är självfallet också mycket angeläget att registret blir färdigt så snart det är möjligt. Jag är glad över att kunna konstatera att det på den punkten inte finns några delade meningar mellan fru Lundblad och mig. Som jag tidigare sagt är det emellertid också viktigt att ett väl genomarbetat utredningsmaterial ligger som grund när man sätter i gång det praktiska arbetet med att bygga upp registret. Jag hoppas att vi kan vara överens om att det är bättre att vi får fram ett register som fungerar redan från början, och som myndigheterna kan ha användning för, än att vi kanske något snabbare får ett register som sedan inte visar sig fungera väl. Vilka uppgifter som redan från början skall ingå i registret är naturligtvis en av de allra viktigaste frågorna under det pågående planeringsarbetet. Här måste självfallet avvägningar göras mellan olika synpunkter. De avvägningarna bör i första hand göras av de myndigheter som svarar för produktkontrollen och som sedan skall utnyttja registret. Det är också dessa myndigheter som sitter med i den arbetsgrupp som förbereder registret. Dessa myndigheter har tillsammans med företrädarna för de fackliga organisationerna dessutom ett dominerande inflytande i produktkontrollnämnden. Jag tror därför inte att det är någon risk för att deras synpunkter inte skulle komma att tillgodoses när nämnden sedan tar ställning till registrets slutliga utformning.

Herr talman! Trots att man nu har haft två remissomgångar, herr Dahlgren, angående denna förordning som skall komma, och trots att man på flera punkter har anpassat sig till producenternas önskemål genom att minska de krav man ställer i deklarationen, så är inte producenterna nöjda. Jag måste faktiskt ställa frågan: Är det så säkert att producenterna vill samarbeta kring registret?

Sålunda kommer nu att tillsättas en arbetsgrupp bestående av representanter från Produktkontrollbyrån, Arbetarskyddsstyrelsen, Statskontoret och den kemiska industrin.” PKL är representerat i såväl arbetsgruppen som i referensgruppen. Sedan, herr jordbruksministern, kommer ett uppseendeväckande och oroande besked i detta brev: ”Produktdeklarationsfrågan synes sålunda börja i det närmaste från noll igen.” Vad säger herr jordbruksministern om en sådan bedömning? Är det så att näringslivet anar morgonluft inför en fortsatt okontrollerad användning av kemiska ämnen, där samhället har få eller inga möjligheter att ingripa när giftighet eller annan farlighet påvisas? Producenterna vill nämligen söka begränsa registret till varor som redan är kända för hälsooch miljöfarlighet. Någon beredskap eller förebyggande insats önskar man inte medverka till. Vilken omänsklig inställning man har! En ledamot i arbetsgruppen har enligt tidningen Modern Kemi sagt: ”Kan man inte lösa sekretesskyddet är det meningslöst att införa en produktkontroll.” Vilken cynism! Här står verkligen produktion mot konsumenter, näringsliv mot arbetstagare. Nu tycker jag att jordbruksministern måste välja sida: mot hälsorisker för total kontroll, mot en fortsatt ekonomisk exploatering av ämnen som kan vara farliga och för en snabb möjlighet att bromsa farliga ämnen. I Schweiz har man redan nu en klassificering av produkter i ett register efter deklaration av producenter och importörer. Varför skall det dröja så länge i Sverige? Vore det inte en idé att ge konsumenterna och arbetstagarna representation i den nämnda arbetsgruppen och referensgruppen, så att de kan följa verksamheten? Och hur vore det att söka tidsbegränsa det fortsatta utredandet? Jag tror att många, både arbetstagare och konsumenter, tycker att vi har väntat länge nog.
Herr talman! Vi är ju överens om att vi skall ha ett register, och detta register är under uppbyggnad. Men det är inte möjligt att stå här i riksdagen och diskutera de detaljfrågor som produktkontrollnämnden själv ännu inte har tagit ställning till. Inom nämnden har man inte ansett frågan färdig för beslut.
Herr talman! Jag är på det klara med att det är produktkontrollnämnden som har det avgörande inflytandet över registret. Men jag vet också att det är jordbruksministern som har ansvaret för hela den sektor där miljövården kommer in och där också produktkontrollnämnden verkar. En nämnd fördröjer alltså på detta sätt verkställandet av ett beslut som riksdagen tog i princip 1973 — jag tycker nämligen att man kan säga att sedan den sista remissomgången var över måste resten vara något av en fördröjning. Då tycker jag också att det måste vara möjligt för det statsråd som är ansvarig för denna sektor att påskynda det arbete som nu pågår. En bransch bör icke fördröja ett beslut som är till nytta för den största delen av befolkningen.
Herr talman! Det är riktigt, fru Lundblad, att jag har det yttersta ansvaret för den sektorn, och jag är beredd att ta det. Jag utgår ifrån att industrin är beredd att samarbeta. Kommer man inte överens får väl regeringen ta slutlig ställning. Där är vi inte nu. Sedan får väl fru Lundblad ändå ursäkta mig om jag under de fyra månader som jag varit departementschef inte har haft hand om den här frågan och direkt kunnat påverka den lika länge som den har varit aktuell i riksdagen.

Herr talman! Herr Fågelsbo har frågat vilka initiativ jag är beredd att tai samband med de allt större problemen med anledning av älgstammens kraftiga tillväxt. Riksdagen fattade 1975 beslut om riktlinjer för älgvården. Riktlinjerna innebär att älgstammen skall hållas på en lämplig kvalitativ och kvantitativ nivå samtidigt som älgens skadegörelse på skog och gröda begränsas och riskerna för kollisioner med älg i trafiken minskas. Bakgrunden till beslutet är bl.a. att älgstammen på några håll har nått gränsen av älgstammen för vad som kan tolereras. Enligt riksdagens beslut skall försök med den s.k. samordnade älgjakten bedrivas i samtliga län där det inte redan pågår försök med helt reglerad älgjakt. fr.o.m. jaktåret 1977/78 kommer älgjakt att bedrivas på licens i hela landet med undantag av områden där samerna har jakträtt. Ansvaret för att avskjutningen av älg sker i lämplig omfattning åvilar länsstyrelserna, som meddelar licenser. Till varje länsstyrelse är knuten en länsälgnämnd som rådgivande organ i frågor om älgvård och i ärenden om åtgärder för att motverka älgskador. Skadar älg i större omfattning skog eller gröda eller föreligger påtagliga risker från trafiksäkerhetssynpunkt får länsstyrelsen medge jakt även under annan tid. Särskilda, begränsade jakttillstånd får också i andra fall meddelas av naturvårdsverket, t.ex. om älg är till avsevärd skada på grund av talrik förekomst. Försöken med helt licensierad älgjakt avses pågå under de närmaste fem jaktåren. Därefter skall frågan om älgjaktens fortsatta utformning övervägas på nytt. Försöksverksamheten och älgstammens utveckling följs kontinuerligt av naturvårdsverket. För att få en preliminär information om erfarenheterna av 1976 års älgjakt har jag kallat berörda myndigheter och organisationer till en överläggning senare i februari. Jämsides med försöksverksamheten pågår också en intensiv älgforskning, bl.a. rörande trafikproblemen. Av vad jag har sagt framgår att den nuvarande lagstiftningen ger många möjligheter att hålla älgstammen på en lämplig nivå för att motverka olyckor och skadegörelse. Några särskilda ytterligare initiativ från min sida finner jag därför inte vara påkallade f.n.

Herr talman! Först skall jag be att få tacka jordbruksministern för att jag nu fått min interpellation besvarad. Genom god jaktvård har älgstammen ökat, enligt mitt förmenande alltför mycket. Av tillgänglig statistik framgår att antalet fällda älgar år 1950 uppgick till inte fullt 17 000. För 1956 var antalet fällda älgar något över 23 000 och slutligen 1976, alltså förra året, var antalet 55 000. Dessa siffror visar vilken utveckling älgstammen undergått. Orsaken till att jag ställt interpellationen är inte i första hand den skada älgen åstadkommer på växande gröda och i ungskog — den skadan uppgår till mångmiljonbelopp — utan de kollisioner som äger rum på våra vägar. Vägverkets statistik säger att det förekom 1 438 kollisioner med älg år 1973. Antalet dödade i sådana olyckor var 9 och antalet svårt skadade 42. Motsvarande siffra för 1975 — det senaste år för vilket vi har statistik redovisad — var 2047 älgolyckor i trafiken, 7 med dödlig utgång. Antalet svårt skadade var då 73. Jag är helt övertygad om att när nu statistiken för 1976 redovisas är siffrorna ännu mer skrämmande. Den här uppräknade statistiken gäller endast det statliga vägnätet. Vi vet att det också inträffar ett stort antal älgolyckor på det enskilda vägnätet. Jag är tacksam att höra statsrådet säga att älgstammen på några håll nått gränsen för vad som kan tolereras. I ortspressen på en plats i Mellansverige läste jag häromdagen att det har varit 13 kollisioner mellan älg och bil under januari månad — alltså under bara en månad och inom ett begränsat område. Älgen söker sig under snörika vintrar också upp på våra banvallar. Det har sagts att det beror på att det har skett så många olyckor på våra landsvägar att älgen därigenom sökt sig upp på järnvägarna. Jag såg en uppgift om att på ett dygn inte mindre än 9 älgar dödats av tåg här i Mellansverige. Men de allvarliga person och materiella skadorna inträffar i landsvägstrafiken. Det sägs ibland, som jag redan anfört, att det är den myckna snön som är orsaken till dessa älgolyckor. Men statens vägverk har gett ut en lägesrapport ur en utredning — viltolycksprojektet — och där står det att erfarenheten visat att olycksrisken är fyra-fem gånger större under sommarhalvåret än under vinterhalvåret. Jordbruksministern påpekar att länsstyrelserna har en länsälgnämnd som rådgivande organ, och jag hoppas allvarligt att de nämnderna prövar en decimering av älgstammen i vissa län. Jakttillstånd kan, som statsrådet framhåller, medges om påtagliga risker föreligger ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det är bra att jordbruksministern har kallat myndigheter och organisationer till överläggningar senare i denna månad, som han nyss nämnde. Jag skulle vilja fråga: Kommer de här frågorna då att tas upp och kommer det eventuellt att ges någon rekommendation till dem som då är representerade vid den konferensen? Jag förstår att många älgjägare kan reagera mot vad jag här sagt, men trenden när det gäller dödsolyckornas antal och de materiella skadorna genom kollisioner mellan älg och trafikfordon måste faktiskt brytas. Ökningen är mycket stor, och i den lägesrapport jag nyss åberopade står det att av alla trafikolyckor på våra vägar i fjol inte mindre än i medeltal 17 96 var förorsakade just av vilt. I vissa län var det mellan 30 och 40 926. Det sammanlagda antalet olyckor orsakade av älg, rådjur och hjort var i det allra närmaste 4 000.

Herr talman! Enligt min mening följer berörda myndigheter dessa frågor med mycket stur uppmärksamhet. Till detta kommer den konferens som vi tänker kalla till och där vi skall ta upp bl.a. de problem herr Fågelsbo här har berört. Det är riktigt att statistiken visar att många ettåriga djur är inblandade i kollisioner och att dessa kollisioner mycket ofta inträffar under sommaren. Det beror på att korna under kalvningstid jagar ifrån sig fjol älgstammen årskalvarna, som strövar omkring så att säga utan att kunna ta vara på sig själva. Det är inte till fyllest att länsstyrelserna och myndigheterna meddelar licenser för lämplig avskjutning. Ansvaret för att älgavskjutningen i verkligheten blir sådan som avsetts i licensen ligger naturligtvis ytterst hos licensinnehavaren. Med detta har jag velat säga att här finns ett stort jägaransvar som man inte skall bortse från. I exempelvis Västmanlands län var det endast 80 96 av de licensgivna älgarna som sköts under föregående år.

Herr talman! Om det nu är så, statsrådet Dahlgren, att jägarna inte utnyttjar sina licenser, finns det då möjlighet att på annat sätt bedriva den älgjakt som licensinnehavare försuttit?